Herr talman! Jag är förvånad, eller kanske inte förvånad, över Ingela Thalén. Jag vill bara påminna om att det gick ut investeringar på 90 miljarder under ett enda år från Sverige. Varför ville inte utlänningar alls investera i Sverige? Skall vi komma tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad och en hög tillväxt, måste vi efter avregleringen av valutan ha ungefär samma skattevillkor för företag i vårt land som man har i andra länder. Vi behöver nu framtidsinvesteringar både från alla svenska företag och från en mängd utländska företag för att skapa tillväxt och få en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Det är själva grunden i vad vi diskuterar. Tillfälliga åtgärder med den volym som de nu har fått är bekymmersamma. För att inte ha ungdomar på gator och torg denna vinter vill jag att arbetsgivare och andra -- och jag vädjar verkligen att de ställer upp -- tar emot ca 100 000 ungdomspraktikanter. Detta är ingen omöjlig målsättning, om de län som inte är så bra är lika duktiga som de län som är bra. Då har man snart 100 000 praktikantplatser. Det skulle behövas 80 000 ALU-platser för att nedbringa långtidsarbetslösheten. Om alla län är lika duktiga som de län som är bäst, når vi också det målet. Det är mycket bättre, även om det marginellt stöter i den ordinarie arbetsmarknaden. Ingenting stöter så i den ordinarie arbetsmarknaden som just beredskapsarbeten, och det är det som socialdemokraterna förespråkar.

Herr talman! Sparandet är högt, Hans Andersson. Beroende på vilken prognos man tror på ligger det runt 10 %. Tidigare lånade man mer än man tjänade. Nu när det är dåliga tider och det skulle behövas ytterligare köpkraft amorterar man. Väldigt många människor lider av ränteläge och lån. Därför är det viktigt med en politik som får ned räntan ytterligare ett par snäpp, både för de enskilda och framför allt för att det skall bli fart på den ekonomiska utvecklingen och den ordinarie arbetsmarknaden i vårt land. Arbetsmarknadsutbildningen är en långsiktig investering. Många gånger är det också en färskvara. Flera utbildningar, inte minst på dataområdet, är sådana att man snabbt bör komma i arbete för att man skall ha nytta av sin utbildning. Utvecklingen går fort. Dessutom satsas det i stället på ordentlig utbildning i företag. Landsting efter landsting, kommun efter kommun träffar nu också avtal med Arbetsmarknadsverket, där man satsar på kompetensutbildning. Därigenom kan man behålla de som är hotade att få lämna arbetsplatsen. Det kommer att ske mycket av den typen framöver. Arbetsmarknadsverket har de pengar som behövs för den uppgiften. Alla åtgärder på sådana här nivåer måste få arbeta sida vid sida. Arbetsmarknadsverket för samtal om de enskilda åtgärdernas inriktning, men resurserna är inte bundna. Det har gjorts en uppdelning. Om det behövs litet mer på ett område, har Arbetsmarknadsverket rätt att överskrida nivån, om man inte genomför någon ökning på ett annat område. Arbetsmarknadsverket har egentligen en rambudget med viss inriktning, men den är inte spikad. Ungefär varannan månad för jag diskussioner med samtliga länsarbetsnämndsdirektörer och mycket oftare med AMS-ledningen. Jag tycker faktiskt att vi har ganska lätt att ta gemensamma tag.

Herr talman! För säkerhets skull vill jag beröra metall och verkstadsindustriavtalet för ungdomar med fyra månaders rekryteringsstöd. Jag uppmuntrar den typen av avtal. Men det hindrar inte att man på alla de områden där man inte får fram den typen av avtal måste kunna jobba med ungdomspraktiken på föreslaget sätt. Denna höst har jag fört väldigt många samtal med en mängd ledande kommunala och landstingskommunala företrädare. Jag har haft flera överläggningar med AMS-ledningen. Vid träffar med länsarbetsdirektörerna har jag noga diskuterat just detta att nu ordentligt satsa på kompetensutveckling och därmed ge en mängd vikariemöjligheter. Jag tror att det var i förra veckan som jag träffade ledningen för de båda kommunförbunden. Oavsett partifärg uttalade de sin vilja att nu hjälpa till på olika sätt. Utvecklingsarbetet och effektiviseringsarbetet skall naturligtvis fortsätta. Men genom att framför allt satsa på kompetensutveckling ges möjligheter för många att gå in på den lediga platsen. Därefter är man ännu starkare och har en bättre kompetens.
Herr talman! Om jag inte missminner mig sade ministern i sitt anförande att Sveriges bytesbalans för första gången går ihop. Enligt en prognos från RUT, Riksdagens utredningstjänst, är lånebehovet för januari månad för Sverige cirka 30,5 miljarder kronor. Jag skulle uppskatta om arbetsmarknadsministern kunde kommentera detta. Vidare föreslår utskottet i sitt betänkande att regeringen skall bemyndigas att kunna ändra nivån på bidragsfinansieringen för ungdomspraktiken, alltså att enbart ändra nivån men inte konstruktionen av bidraget. Som jag sade i mitt anförande hade vi kommit fram till en uppgörelse med regeringsföreträdare om att i den här konstruktionen ta in första delen av det s.k. morotsförslaget för att stimulera företagare att anställa ungdom. Detta finns inte alls med i betänkandet. Hur vill ministern kommentera det?
Herr talman! Bytesbalansen kommer att gå ihop och den kommer att lämna ordentliga överskott under ett antal år framöver. Det är ett viktigt tecken på tillfrisknande. Sedan måste vi mycket noga vårda egentligen allt i vårt land, därför att vi har så mycket att ta igen för det som tidigare försummades. Beträffande ungdomspraktiken vill jag först säga att jag är övertygad om att vi under denna vinter behöver nå en så hög nivå som det bara går. Far runt och titta i Europa! Där tillåts stora skaror ungdomar vara helt arbetslösa under långa tider. Vi måste använda alla medel för att detta inte skall ske i vårt land. Men jag vill samtidigt betona att ingen är gladare än jag om ungdomspraktiken kan trappas ner steg för steg, därför att det här är någonting för en svår konjunktur. Men jag vill peka på det alternativ som fanns tidigare, nämligen garantin för 18--19-åringarna. Då gick de nästan till hundra procent till primärkommunerna. Ungdomspraktiken ligger ändå till två tredjedelar i näringslivet. I kommunerna får ingen av dem jobb. Där är det tillräckligt många som har arbetat tidigare och går före. Åtgärden slår därför väldigt bra. Men när man når höga volymer med vilken åtgärd det än är blir den till bekymmer.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, ministern, men jag tror inte att jag fick något riktigt svar på min fråga. Den handlade om den överenskommelse som vi träffade med regeringsföreträdare och som det nu inte verkar bli något av. Det var detta som jag ställde en fråga om även i förra repliken. Ämnar inte regeringen hålla den överenskommelse som träffades med Ny demokrati i fråga om ungdomspraktiken? Som jag tidigare sade bemyndigas regeringen nu att ändra nivån men inte konstruktionen på finansieringsbidragen. I och med detta är det omöjligt att verkställa det morotsförslag som vi lade fram. Det är ett förslag som vi tror är mycket bra för ungdomar. Det är synnerligen bra för företagare att verkligen få sträva efter att ge ungdomarna en chans. En morotseffekt är alltid bra i alla sammanhang.
Herr talman! Överenskommelser som träffas mellan riksdagspartier kan vara av två arter; den ena syns direkt i utskottshandling och den andra innebär att man långsiktigt skall komma tillbaka med någonting som man har resonerat om. Denna fråga har ännu inte nått mig. Därför kan jag tyvärr inte diskutera den.

Herr talman! Jag instämmer helt i Ingela Thaléns inledningsanförande. Jag förstår att Börje Hörnlund är väldigt svår att debattera med. Inte på någon av de frågor som Ingela Thalén ställde har något svar lämnats. Jag ser nu att Börje Hörnlund inte har något större intresse av att lämna en redovisning. Jag förmodar att utskottets företrädare i denna debatt, Marianne Andersson, får lämna svar på frågorna. Arbetslösheten är rekordhög. Långtidsarbetslösheten ökar våldsamt. Svaga och dåliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder skapas. Beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning nedprioriteras av kostnadsskäl, samtidigt som regeringen och den borgerliga majoriteten i riksdagen tillsammans med Ny demokrati rundhänt strör pengar till vissa grupper. Samtidigt genomförs kraftiga försämringar i bl.a. arbetslöshetsförsäkringen. Klyftorna ökar och med dem spänningen i vårt samhälle. Regeringen och den borgerliga majoriteten i riksdagen påstår vid alla tillfällen att arbetslinjen ligger fast. Är det inte dags nu, Marianne Andersson, att medge att målet för den fulla sysselsättningen i praktiken redan har avskaffats? Känns det inte litet besvärande, Marianne Andersson, att såsom representant för den borgerliga majoriteten i utskottet tvingas konstatera detta och samtidigt här i kammaren hylla en arbetsmarknadspolitik som faktiskt i praktiken inte längre finns? Är det inte bättre att säga sanningen, nämligen att ni har övergivit arbetslinjen? Ert agerande nu innebär bara att ni riskerar att öka politikerföraktet genom att strö meningslösa ord omkring er. Hur tror Marianne Andersson att de arbetslösa känner det, när ni påstår att utvecklingen har börjat vända mot en ljusning, samtidigt som ni tvingar ut nya grupper i arbetslöshet? Under 1992 och 1993 arbetstillfällen i Sverige. Det motsvarar 10 % av alla sysselsatta. Ytterligare jobb försvinner nästa år, säger regeringen. På två år har långtidsarbetslösheten femdubblats och uppgår nu till 136 000 personer. Tydligare än så kan ett misslyckande faktiskt inte bli. För inte mer än ett halvår sedan stod vi här i kammaren och debatterade arbetsmarknadspolitiken. Jag påstod vid det tillfället att regeringen hade tappat greppet om utvecklingen. För detta påstående blev Börje Hörnlund och utskottets företrädare mycket förnärmade. Jag hade alldeles fel, sade Börje Hörnlund. Sverige är nu på gång, replikerade han. Men vi socialdemokrater fick än en gång rätt. Sverige var inte på gång, för att använda Börje Hörnlunds egna ord. Vi beklagar nu djupt -- inte av prestigeskäl utan med tanke på de arbetslösa -- att riksdagen i våras inte stödde våra förslag till olika åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Hade så skett, skulle betydligt färre ha varit arbetslösa än som i dag är fallet. Arbetslösheten har blivit betydligt värre än regeringen i våras förutspådde. Trots detta finns inga förslag på kraftfulla åtgärder för att bryta denna negativa utveckling. Det är vår förhoppning att riksdagens majoritet nu skall ta ansvar för utvecklingen och ställa sig bakom de förslag som vi har för att bekämpa arbetslösheten. Vi har sagt det vid många tillfällen och gör det igen: Mycket kraftfulla åtgärder inom alla politikområden måste nu till för att ta itu med den viktigaste politiska frågan av alla, nämligen att skapa flera jobb och bekämpa arbetslösheten. Det gäller att genom att lägga om den ekonomiska politiken bryta den onda cirkel som Sverige är inne i. Vi har på en rad punkter framlagt förslag, som innebär en ökad sysselsättning. Men åter kommer naturligtvis den borgerliga majoriteten att med hjälp av Ny demokrati rösta ner våra förslag, som skulle ha givit arbeten i bl.a. byggbranschen. Våra förslag hade inneburit 40 000 jobb till ungdomar och långtidsarbetslösa genom rekryteringsstöd och stopp för uppsägningar av personal i kommunerna. Börje Hörnlund inte besvarade: Varför skall människor gå arbetslösa i byggbranschen, när vi vet att det finns gott om objekt som måste utföras? Jag tycker att Marianne Andersson har en skyldighet att besvara den frågan. När det gäller kommunerna har Börje Hörnlund svängt helt. Tidigare i höstas uppmanade han kommuner och landsting att sluta avskeda och i stället låta de anställda sköta barn och gamla. Det hade varit intressant att i kväll få veta av arbetsmarknadsministern varför denna helomvändning skedde. Men eftersom arbetsmarknadsministern inte är kvar här längre, kanske Marianne Andersson kan ge besked. De uppsägningar som kommer att verkställas innebär bara en av de största rundgångarna någonsin när det gäller hantering med ekonomiska medel. De stora förlorarna, förutom de arbetslösa, blir de gamla och barnen, t.ex. på våra dagis. Eller har Marianne Andersson den uppfattningen att de anställda som nu kommer att få lämna sina arbeten inte har producerat någonting på sina arbetsplatser inom kommuner och landsting? Herr talman! När ALU introducerades var det en försöksverksamhet, som tillkom för att en arbetslös som riskerade att utförsäkras skulle kunna behålla sin anknytning till arbetsmarknaden. Åtgärden skulle inte -- det var alla överens om -- ersätta ordinarie arbetskraft och inte heller fylla ett produktionsbehov. Den skulle vara en sistahandsåtgärd när alla andra åtgärder var uttömda. I dag är ALU på väg att bli en förstahandsåtgärd. Denna volymökning kommer att innebära att ALU kommer att tränga undan ordinarie arbeten och på så sätt förorsaka arbetslöshet. Den utökning som nu sker av ALU innebär att kärnan i den aktiva arbetsmarknadspolitiken, nämligen utbildning och beredskapsarbeten, blir en andrahandsåtgärd -- för att inte säga sistahandsåtgärd. En sådan utveckling kan vi socialdemokrater inte acceptera. Herr talman! Det är med förvåning som vi har hört Ny demokrati här kritisera regeringens förslag när det gäller ALU och ALU-delegationen. Det är ju bara att konstatera att det var med Ny demokratis hjälp som regeringen fick igenom förslaget om en utökad ALU-verksamhet och om ALU Utbildningen måste prioriteras, säger Börje Hörnlund ofta i sina inlägg här i kammaren. Jag såg i går kväll på ett ungdomsprogram på TV, där Inger Davidson och Börje Hörnlund ställde upp och sade att det viktigaste just nu var att satsa på utbildning. Hur rimmar det egentligen med att man röster ner våra förslag? Vi kräver t.ex. ytterligare 5 000 Hörnlund är överens om att man skall satsa på utbildning, men ändå kommer den borgerliga majoriteten att avslå våra förslag. En höjning av utbildningsnivån är, som Hans Andersson nämnde, en viktig investering för att utveckla jobben, uppnå teknisk förnyelse och förädla produkterna. Det är särskilt viktigt att prioritera olika utbildningsåtgärder i ett läge med hög arbetslöshet. Tyvärr innebär nu regeringens politik att incitamenten för utbildning minskar. I Vi varnade för konsekvenserna av att man kan få mer i ersättning när man är arbetslös än när man studerar. Nu kommer samstämmiga rapporter utifrån landet att det är svårt att få arbetslösa att studera. Det kan vara en anledning till att antalet personer i arbetsmarknadsutbildning hittills ligger långt under den nivå som riksdagen lade fast i våras. Riksdagen bör snarast likställa utbildningsbidragen med a-kasseersättningen. Tycker Marianne Andersson såsom utskottets företrädare att det är rimligt att t.ex. en 24-åring som anvisas att delta i en svetsutbildning skall få bara två tredjdelar av den ersättning som han får då han är hemma? Hur kan Marianne Andersson försvara att en lågutbildad kvinna, som arbetsförmedlingen bedömer behöver komplettera sina baskunskaper under ett läsår i det reguljära utbildningsväsendet, skall få bara två tredjedelar av sin arbetslöshetsersättning och tvingas låna pengar till sin försörjning? Säger man nej, blir man avstängd från a-kassan. Är det en ny linje i arbetsmarknadspolitiken att det skall löna sig bättre att stanna hemma än att studera? Herr talman! Nu syns många ljuspunkter, sade både Harald Bergström och Börje Hörnlund i sina inlägg här i kammaren. Det blir bättre tider. Men samtidigt säger regeringen att ytterligare jobb försvinner nästa år med en ökad arbetslöshet som följd. Fram till 1998 skall arbetslösheten enligt regeringen minska till 11 %. Jag tycker faktiskt att det är ett oacceptabelt lågt mål för sysselsättningspolitiken. Man säger samtidigt att man slår vakt om arbetslinjen. Herr talman! Slutsatsen är att regeringen står tomhänt när det gäller att öka tillväxten och skapa fler jobb och på så vis sanera statsfinanserna.

Herr talman! Jag skall börja med att kommentera det Marianne Andersson säger om det generella anställningsstödet, GAS: Det är skönt att Socialdemokraterna har ändrat sig. Men, Marianne Andersson, det förslag som behandlas i betänkandet är ju inte alls samma som det som kom i regeringens proposition. Betänkandets förslag är något helt annat, vitt skilt från det förslag som Arbetsmarknadsdepartementet lade fram. Den förändringen har skett på arbetsmarknadsutskottets kansli och inte genom regeringens försorg. Marianne Andersson säger att man inte slänger ut några människor i arbetslöshet. Men de 35 miljarder som man skall spara i kommuner och landsting nästa år kommer att innebära att ett antal människor slängs ut i arbetslöshet. Jag försökte säga i mitt inledningsanförande att regeringens politik därmed förorsakar ytterligare arbetslöshet, samtidigt som man säger att allt har vänt och att man ser en ljusning. I detta avseende har vi lagt fram ett konkret förslag i vår reservation. Vi säger att de 28 000 anställda som i dag är varslade inom kommuner och landsting inte skall sägas upp. Man skall förhandla med länsarbetsnämnden och respektive kommun och på det viset undvika att öka trycket med ytterligare arbetslösa. Arbetslinjen ligger åter fast, säger Marianne Andersson, och hänvisar till arbetslivsutveckling. Samtidigt säger hon att man skall försöka minska antalet långtidsarbetslösa. Men det måste vara något fel på er politik, för antalet långtidsarbetslösa har sedan 1991 ökat med 36 %. Vad gör ni åt detta? Ni gör i princip ingenting, eller i varje fall ytterst litet, för att bromsa ökningen av antalet långtidsarbetslösa. 1984, om vi tar det som exempel, fanns det 40 000 långtidsarbetslösa i landet. Men då fanns det 70 000 beredskapsarbeten. Nu finns det 136 000 långtidsarbetslösa, men bara 12 000 beredskapsarbeten. Tycker inte Marianne Andersson att det är något fel på inriktningen av en politik när man inte klarar situationen med de långtidsarbetslösa? Samtidigt avstyrker ni de förslag som vi har lagt fram om ett rekryteringsstöd. Detta löser man inte, Marianne Andersson, genom att man går över till ALU-verksamhet. Det är bara att konstatera att vem som än har gjort undersökningarna så är det inte mer än 16 % av dem som har en ALU-verksamhet i dag som är över 50 år gamla. Det är i de grupperna och bland ungdomarna som långtidsarbetslösheten ökar i dag. Ändå säger ni att ni gör något och att arbetslinjen ligger fast. Det överensstämmer faktiskt inte med verkligheten, Marianne Andersson.

Herr talman! Marianne Andersson medger direkt att arbetslinjen inte ligger fast. Marianne Andersson säger att det inte går att lösa problemet med långtidsarbetslösheten. Alltså bedriver regeringen en politik som innebär att de grupper som i dag drabbats av långtidsarbetslöshet skall bli kvar i den. Jag kan inte tolka det på annat sätt, eftersom man har givit upp alla de aktiva åtgärder som kanske skulle göra det möjligt att få in dessa människor i sysselsättning. Man hänvisar till att det träffas många överenskommelser i kommuner och landsting som kommer att innebära att de klarar utbildningsbehovet. Men, Marianne Andersson, man genomför i dag uppsägningar inom kommuner och landsting beroende på de sparkrav som regeringen har förelagt kommunerna. Tror Marianne Andersson att det kan bli några volymer på utbildningen när man inte får mer än 30 % ersättning från staten? Det är faktiskt vad det handlar om. Det handlar om de förslag som Börje Hörnlund säger är jättebra. Det handlar om 50 % Det är ungefär 30 % bidrag. Jag tror aldrig att detta ger en lösning. Jag fick inget svar på frågan om arbetslivsutvecklingen av Marianne Andersson. Det är inte mer än 16 % av dem som genomgår arbetslivsutveckling som är över 50 år. Av kvinnorna är det inte mer än 30 % som har kommit in i ett ALU-projekt. Hur har ni tänkt er att lösa långtidsarbetslösheten för dessa grupper? Vi var i början överens om att ALU skulle vara en sistahandsåtgärd. I dag är det en förstahandsåtgärd. Inte mer än 40 % av dem som i dag får en ALU-plats har varit arbetslösa i mer än ett halvt år. Det sätter alla de system ur balans som vi var överens om, när man ökar omfattningen på arbetslivsutvecklingen. Marianne Andersson kom åter in på vad som var orsak till att det blivit på det här sättet. Men jag skall upplysa Marianne Andersson om att Sverige var nästan det enda land i Europa som lämnade 80 talet med full sysselsättning för ungdomarna. Det är faktiskt ett oerhört bra betyg för den arbetsmarknadspolitik som bedrevs under 80-talet att alla ungdomar hade sysselsättning. Det har de tyvärr inte i dag.

Herr talman! Marianne Andersson vill låta påskina att överenskommelsen med Socialdemokraterna rörande GAS träffades efter att det gjorts små tekniska förändringar. Jag kan knappast föreställa mig att det var små tekniska förändringar som gjordes, efter den strax intill mördande kritiken från Lagrådet och socialförsäkringsutskottet beträffande GAS. Det här är ett helt nytt förslag, som ändå har fruktansvärt stora hål, som det är ganska lätt att krypa igenom. Marianne Andersson tycker att det är bra med ett generellt stöd. Det innebär att företag som inte behöver stödet kan få det ändå, och att företag som behöver stödet kanske måste kämpa för att få det. Marianne Andersson tog vidare upp anställningarna, och det var ganska roligt. Det är nämligen så att ett framgångsrikt företag som knycker kvalificerad arbetskraft från ett annat företag, som kanske går knackigt, betalar mindre för att anställa den personen. Om det ''knackiga'' företaget då ersättningsanställer en person kommer det icke i åtnjutande av bidraget. Marianne Andersson sade att det var bra, därför att det blev en plats ledig. Men jag tror knappast att företaget nyanställer till full kostnad, när man jämför med det andra företaget, som kan anställa en person och få GAS. Det är lätt att missbruka GAS, som jag har framfört tidigare. Det är ett hastverk. Det uppmuntrar till missbruk. Jag måste reagera när Marianne Andersson talade om inom vilka områden Centern menar att man kan räkna med att jobben finns och kan skapas. Jag tycker inte att det åligger oss att tala om var jobben skall skapas. Det är inte vi kompetenta att göra. Jag tycker i stället att vi skall sätta upp ramar och förutsättningar för dem som kan det, dvs. innovatörer, idékläckare och entreprenörer. Det är de som skall hitta områdena. Vi skall inte diktera var de områdena finns som de skall utveckla sin kompetens inom.

Herr talman! När det gäller GAS är inriktningen i det här förslaget inte alls densamma som i propositionen. De 15 % som man har talat om har fått helt andra referensramar än i förslaget i propositionen. Det här är alltså ett helt annat förslag, som vi mycket starkt kritiserar. Även om jag förstår att Marianne Andersson ser en förutsättning att skapa jobb inom vissa sektorer, tycker jag inte att vi skall yttra oss så kategoriskt om att det finns jobb där och där. Vi inom Ny demokrati menar, i motsats till Centern, att det väsentliga är att de rätta förutsättningarna skall ges entreprenörer, skapare och andra som har förutsättningar att ge jobb.

Herr talman! Efter att först ha yrkat bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, vilket jag nu gör, skall jag ta upp tre saker. För det första skall jag kommentera ett par saker kring våra moderata särskilda yttranden. För det andra har jag några glädjande synpunkter på det som sker ute på arbetsmarknaden, inte minst när det gäller ungdomspraktiken och hur man kan jobba innovativt. För det tredje skall jag som avslutning rikta en ganska allvarlig varning och uppmaning till Som framgår av betänkandet har vi moderater fogat två särskilda yttranden till detta. Det första handlar om ROT-programmet för de kommunala fastigheterna. Vi vill från Moderata samlingspartiets sida markera vikten av att den ROT-verksamhet som vi ställer oss bakom inte leder till en utslagning av annars konkurrenskraftiga företag och deras anställda. Vi förutsätter att den byggverksamhet som den här ROT-verksamheten skall dra i gång blir föremål för en upphandling på marknaden på ett konkurrensneutralt sätt. Det är viktigt att de företag som i dag med alla medel försöker hålla sig kvar på marknaden inte slås ut av en ROT verksamhet som kan vara missriktad. Det vill vi markera med detta yttrande. Det andra yttrandet gäller de initiativ som AMS tagit för att minska personalneddragningarna i kommuner och landsting. Där vill vi understryka att dessa insatser inte får göras på ett sådant sätt att nödvändiga rationaliseringar, omstruktureringar och förändringar i den kommunala och landstingskommunala verksamheten förhindras eller fördröjs. Initiativet kan i och för sig vara bra, men det är viktigt att den omdaning av den offentliga sektorn som nu pågår med stor kraft ytterligare fortsätter. Så, herr talman, den andra punkten -- om ungdomspraktiken. I den här debatten, som nu har varat ett antal timmar, har det väl förekommit en hel del som har tyckt om det ena och det andra. Det är naturligtvis, som Marianne Andersson uttryckte det, väldigt lätt att kritisera enstaka företeelser. Det är lätt att ha uppfattningen att det är för litet utbildning och för mycket vanligt arbete, att det förekommer konkurrenssnedvridande inslag, osv. Men jag tror att det är farligt om den kritiken dominerar och skymmer det förhållandet att ungdomspraktiken har varit en stor succé. Den har inneburit att långt över 100 000 ungdomar har kommit ut, fått ta ett första steg och förhoppningsvis fått fotfäste på arbetsmarknaden, vilket de förmodligen eljest inte hade kunnat få. Det finns anledning att understryka detta, herr talman! Jag brukar ibland säga att det är få saker som är så bra som goda exempel. Goda exempel kan inspirera, mana till efterföljd. Jag skall ur mitt livoch husorgan, Smålandsposten, citera ur en artikel som var införd den 9 december, alltså för några dagar sedan. Där sägs det om chefen för Arbetsförmedlingen i Älmhult, Gert Pettersson, som är en utomordentligt driftig person och en nytänkare i många avseenden, att han ''myser när han går igenom utvärderingsresultaten för praktikplatser och utbildningsvikariat. Av de 180 personer som sysselsattes av ungdomspraktik fram till maj i år har 85 fått förlängd anställning.'' Det innebär att nästan 50 % av ungdomarna i utbildningsvikariat har fått ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden. Nu kan någon säga att det här inte är några representativa siffror -- det är långt över riksgenomsnittet. Så är det nog. Men jag tycker att det är viktigt att vi tar upp goda exempel. Jag kan inte bevisa att förmedlingen i Älmhult är Sveriges bästa arbetsförmedling, men att det är en förmedling och en chef som har tänkt i nya banor och på olika sätt varit mycket kreativ kan jag vitsorda. Det visar också att man kan uträtta stordåd om man tänker i nya banor, entusiasmerar sin personal, odlar och utvecklar goda förbindelser och relationer med det lokala näringslivet. Bara det förhållandet att var tredje person som har gått igenom utbildningsvikariat nu har fått fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden är ytterligare ett exempel på att man kan komma ganska långt med okonventionella metoder och entusiasm. Herr talman! Det finns många fler exempel runt omkring i landet, även utanför Småland -- det vill jag gärna markera. Vi smålänningar vill ju gärna tala om Smålandsandan; den behövs i hela Sverige, och den bjuder vi gärna på -- den är ett gott föredöme för andra. Det finns alltså många sådana exempel runt omkring i AMS organisation -- ute på arbetsförmedlingarna. Det finns de som verkligen vill tänka i nya banor, och det är viktigt att det bejakas. I den rapport som Riksdagens revisorer för några veckor sedan lämnade om arbetsmarknadspolitiken kan man läsa att revisorerna -- jag är en av dem -- har uppmärksammat den kreativitet och det nytänkande som finns ute på fältet. Jag tror att det finns all anledning att understryka detta. Men, herr talman, som bekant uppmärksammade revisorerna också en del brister i AMS. När vi nu pressar AMS till det yttersta när det gäller arbetsmarknadspolitiken och de olika åtgärderna är det viktigt att det finns en så effektiv och slagkraftig organisation som möjligt. Revisorerna uppmärksammade en del brister, såväl i målstyrningen som i internrevisionen och i resultatuppföljningen. Det var ganska allvarlig kritik på ett antal punkter. Det är klart att ansvaret för de brister som vi har påpekat åvilar AMS högsta ledning. Det är min förhoppning -- och jag utgår från att det också är revisorernas -- att den kritiken tas på allvar och att man framöver försöker att åtgärda bristerna på olika sätt. Det finns tyvärr behov -- ''förekommen anledning'' höll jag på att säga -- av att markera hur viktigt det är för AMS högsta ledning att just ta revisorernas kritik ad notam, och jag tar tillfället i akt att understryka det. Varje annat beteende från AMS centrala ledning än att ta kritiken på allvar och försöka åtgärda den skulle allvarligt undergräva förtroendet för AMS ledning och dess förmåga att hantera det nödvändiga förvandlingsoch omdaningsarbete som nu måste till och som ute på fältet bejakas och önskas av personalen. Sedan kan man -- avslutningsvis, herr talman -- ställa frågan om det är rimligt att tro att Arbetsmarknadsstyrelsen och hela verket framöver kommer att klara en sådan volymen på arbetsmarknadspolitiken, de aktiva åtgärderna. Jag är inte den förste som varnar för detta. Många har tidigare hissat varningsflagg: Är det möjligt för en organisation att på ett effektivt sätt hantera så stora volymer penningmässigt och så många personer? Den kritik och de synpunkter som har framkommit i Riksdagens revisorers rapport om arbetsmarknadspolitiken bekräftar ytterligare organisationens problem att hantera den volymen. Det finns förmodligen anledning att ställa frågan om inte en och annan miljard från arbetsmarknadspolitiken skulle ha förts till andra områden för att bättre utveckla arbetsmarknaden och därmed skapa bättre förutsättningar för bl.a. mindre och medelstora företag att skapa nya jobb. Med det, herr talman, yrkar jag som sagt bifall till samtliga punkter i utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig först säga att det vi just nu upplever är ett exempel på ganska orimliga arbetsformer. Vi har bevittnat en jättestor demonstration utanför Riksdagshuset i dag. Vi behandlar en av de allra viktigaste politiska frågorna, som är ödesavgörande från nationen och för många hundra tusentals enskilda människor, och här finns en handfull och krympande skara riksdagsledamöter, som växlar synpunkter kring de här frågorna -- som svar på demonstrationen och den reaktion som människorna här har visat. Arbetsmarknadsministern har avlägsnat sig, utskottets talesman Harald Bergström har avlägsnat sig; jag ser för närvarande inte heller Marianne Andersson -- alla tre hade jag tänkt ställa frågor till. Jag tycker att det är slarvigt och nonchalant. Det är orimligt att vi skall arbeta under sådana villkor. Vi började dagen med att lyssna till Lucia och vacker sång. Vi hörde bl.a. Staffansvisan. Där finns det en vers som lyder: Ingen dager synes än. Jag tycker att det är en ganska träffande rubrik för det arbetsmarknadsläge vi nu upplever. Då hjälper det inte att arbetsmarknadsministern och Harald Bergström försöker att skildra ljuspunkter. Det är närmast kalla stjärnor som blinkar någonstans långt i fjärran. Vi ledamöter i arbetsmarknadsutskottet fick ett brev häromdagen. Jag vill läsa några rader ur det. Där skriver en kvinna som heter Ingegerd ''Jag vill be Dig att Du tar Dig tid att läsa detta brev och även en stund till att begrunda de följder jag beskriver. Jag som ber om detta är arbetslös. Mina tre barn -- 19, 22 och 23 år -- är arbetslösa. - Jag vet vad arbetslöshet innebär. Men varje siffra i statistiken är en människa med behov, precis som Du och jag.'' Hon beskriver denna situation. Hon avslutar beskrivningen med orden: ''Paniken stiger, vanmakten tar tag på olika sätt.'' Detta uttrycker också vad vi såg i demonstrationen här utanför. Marianne Andersson säger att det är synd om dessa människor, därför att de är offer för en propaganda som gör gällande att de är sämre än vad de egentligen är. Om man tror att människor som är arbetslösa, som demonstrerar och som skriver brev till oss inte förstår att de har de bättre än de egentligen uttrycker är man ganska kall. Det är väl precis tvärtom. Vi har svårt att förstå hur besvärligt dessa människor har det. ''Jag känner mig utlämnad och maktlös, men Du har möjlighet att påverka! Tänk på min, mina ungdomars och alla arbetslösas framtid när Du utnyttjar Din möjlighet att påverka. Tänk på oss när Du trycker på röstknappen i Riksdagen!'' Tyvärr tillhör jag den grupp ledamöter här i riksdagen som för tillfället har begränsade möjligheter att påverka. De som har möjlighet att påverka är tyvärr inte aktiva i denna fråga. Jag vet att Börje Hörnlund möter ganska många reaktioner och demonstrationer ute i landet, t.ex. i vårt gemensamma hemlän. Av tidningarna att döma uppvisar Börje Hörnlund ganska kyliga reaktioner inför dessa människor. Han är inte här. Därför kan jag inte diskutera med honom. Jag hade tänkt fråga kds representant, Harald Bergström, om de etiska aspekterna i sammanhanget. Jag menar att arbetslösheten rymmer stora och djupa etiska frågor. De är mycket större än de etiska frågor som under flera timmar diskuterades här i kammaren i går. Det handlar nämligen om människors lika värde. Det handlar om människors värdighet. Även om kds företrädare inte är här vill jag ändå ställa frågan: Vad säger kds om denna etik? Vad är det för märke på den etik som innebär att man delar ut mångmiljardbelopp till aktieägare men säger att man inte har råd med insatser för att bekämpa arbetslösheten? För mig har denna etik inte ett kristet märke. Detta är inte heller att betrakta som västerländsk humanism. Det hade varit intressant att få diskutera detta med kds. Detta är, som sagt, en stor etisk fråga till skillnad från det som man ägnade tiden åt i går. Läget är naturligtvis mycket svårt. De arbetslösa måste känna och få bevis på att vi politiker gör vårt yttersta för att bekämpa arbetslösheten. Jag måste säga att behandlingen i arbetsmarknadsutskottet av dessa frågor gav intryck av passivitet och förvirring. Det är mycket beklämmande. Detta ökar naturligtvis vanmakten och misstron hos människorna mot oss politiker och mot politiken som system. Passiviteten tar sig uttryck i utskottets betänkande. På viktiga punkter avstyrker man utan motivation. Det gäller ROT-åtgärder, investeringar och underhåll i vägar och högskoleutbildningen. Man bara konstaterar att utskottet inte vill tillstyrka. Förvirringen i utskottet är livfullt speglad i TV. Den behöver jag därför inte kommentera. AMS gjorde en skrivelse till regeringen för en månad sedan. AMS konstaterade att det, med det regelsystem som nu finns, kommer att bli pengar över. Vi har inte kommit upp i det antal människor i åtgärder som riksdagen förutsatte -- jag undviker begreppet volymer som man annars gärna använder. Därför kommer det att bli pengar över. AMS har föreslagit att en del av dessa pengar skall användas till reparationer och om och tillbyggnader i kommunerna. Det finns behov. Det finns ansökningar. Byggarbetslösheten stiger. I vissa län är den nu uppe i över 50 %. Varför kan man inte tillåta AMS att för detta ändamål använda en miljard, som man anser behövs? Utan motivation prutar utskottet på beloppet till hälften. AMS vill också använda pengar till ROT-åtgärder i bostäder. Jag skulle vilja ställa en fråga till regeringens företrädare: Vad säger regeringen om denna framställan? Verksamheten på detta område ligger nämligen stilla i avvaktan på ett besked på den här punkten. Så länge framställan ligger obesvarad gör den ont värre. Den måste besvaras. Den har legat hos regeringen i en månad. Det är dags att ge ett svar. Regeringen skulle kunna göra mer. Man skulle kunna sätta fart på en del stora investeringar i stället för att hålla på att förhandla, tricksa och diskutera när det gäller frågor som Öresundsbron, Dennispaketet och sådant. Det kastar bara ett löje över politikers handlingsförlamning. I dag under middagspausen var jag, tillsammans med mina kolleger från Västerbotten, föremål för en uppvaktning från åkeriägare och schaktentreprenörer. De konstaterar att maskinerna snart står stilla om man inte får mer pengar till vägunderhåll och väginvesteringar. I det material som vi nu behandlar finns förslag om detta. Men trafikutskottets majoritet konstaterar utan motivation att man inte är beredd att tillstyrka dem. Anders G Högmark varnar för missriktad ROT verksamhet. Det verkar som om han är mer oroad för detta än för de människor som går arbetslösa och väntar på åtgärder. Han varnar för att neddragningarna i kommunerna inte skall gå tillräckligt snabbt. När AMS nu hjälper kommunerna att upprätthålla verksamheten är Moderaterna tydligen oroade för att avskedandena inte skall gå i tillräckligt snabb takt. Jag blir ganska upprörd inför den typen av reaktioner. Herr talman! Nu skall jag inte dra över mer än 51 Tack!

Herr talman! Jag måste ge Georg Andersson rätt i att digniteten i de ärenden som vi nu debatterar och sedan skall fatta beslut om borde kräva att fler ledamöter är närvarande. Till mitt stora nöje ser jag att det från det lilla partiet Ny demokrati finns tre ledamöter i salen. Vi har varit här under en längre tid. Jag uppmärksammar faktiskt att ingen från Centern är här; centern har ändå en arbetsmarknadsminister. Georg Andersson har helt rätt när han påtalar detta förhållande.

Herr talman! Man blir kanske inte inspirerad av att lyssna till Georg Andersson. Det är en lång tirad av elände, elände och åter elände. Jag kan hålla med honom på en punkt, precis som Arne Jansson, att det kunde ha varit några fler i kammaren. Även Georg Andersson och hans parti får ta på sig ett ansvar. Vi har ett gemensamt ansvar. Jag förstår inte varför Georg Andersson polemiserar mot mig när det gäller Öresundsbron. Jag delar uppfattningen att Öresundsbron kommer att bli värdefull när man hittar en lösning som tar till vara miljön så som man önskar. Georg Andersson och jag är nog ganska överens om att det är bra att komma i gång med broprojektet. Bron kommer att betyda mycket direkt och kommer att ge indirekta effekter för södra Sverige. En bro är en utomordentligt bra förbindelse. Jag tror också att det är mycket angeläget att man bygger ordentliga genomfarts och kringleder för större städer. Det gäller för Norrköping, Gävle, Stockholm m.fl. städer. Jag delar uppfattningen att det är bra att sådana projekt kommer i gång. Det är olyckligt om viktiga och bra projekt, som även är bra miljömässigt, förhindras och försenas. Georg Andersson sade att han blev ledsen och upprörd över att jag och Moderata samlingspartiet har en synpunkt på ROT-verksamheten. Om man stimulerar byggverksamheten är det väl ganska rimligt att man inte bedriver den på det sättet att företag, både små och stora, som i dag kämpar för sin överlevnad skall få sämre förutsättningar att klara sig. Det är ett önskemål att man får en konkurrensneutral upphandling, som kan gagna de företag som kämpar för sin överlevnad. Att man blir upprörd över detta har jag mycket svårt att förstå. Jag tycker också att det är svårt att förstå varför man blir upprörd över att vi noterar att det är viktigt att den omstrukturering och det förändringsarbete som pågår i kommuner och landstingskommuner inte får försenas. Omstruktureringen och förändringsarbetet är nödvändigt om man på sikt vill slå vakt om en stark offentlig sektor, och det borde ligga i Georg Anderssons intresse. Det är endast genom en dålig offentlig sektor som Georg Andersson riskerar att ännu fler jobb slås ut i kommuner och landsting. Herr talman! Jag måste säga att jag har mycket liten förståelse för vad Georg Andersson egentligen är ute efter, om det inte bara gäller det gamla vanliga att han vill uttrycka sitt missnöje med alla och envar.
Herr talman! Jag hade inte väntat mig att Anders G Högmark skulle vara imponerad. Det var inte därför jag talade. Det jag sade om antalet ledamöter i kammaren var en reaktion mot arbetsformerna överlag. Jag vet hur ledamöternas situation ser ut. Den här situationen uppstår genom de arbetsformer och den arbetsplanering som vi har. Däremot är jag utomordentligt kritisk mot att utskottets talesman och ministern avlägsnade sig. Det omöjliggör ju en dialog. Anders G Högmark hade inte behov av att lämna kammaren. Det hedrar honom. Då kunde han och jag få en dialog. Jag är inte irriterad, och jag polemiserar inte mot Anders G Högmark om Öresundsbron. Men det finns företrädare för andra partier som gör mig upprörd över hur man tricksxar med de stora investeringsprojekten som skulle kunna ge litet fart på verksamheten inom bygg och anläggningssektorn under den djupa lågkonjunkturen. Risken är att vi får i gång de stora projekten -- Dennispaketet och Öresundsbron -- när konjunkturen har vänt. Däremot polemiserar jag, Anders G Högmark, mot den kallsinniga attityd som moderaterna uppvisar när det gäller ROT-program för kommunala fastigheter. I ert särskilda yttrande säger ni att det hade funnits skäl att avvakta utfallet av de hittills gjorda satsningarna. AMS konstaterar att man har framställningar om dubbelt så mycket som man har kunnat bevilja. Jag tycker därför inte att det finns skäl att nu avvakta. Det finns tvärtom skäl att komma i gång snabbt för att det skall få effekt under den djupaste lågkonjunkturen. Jag är också kritisk mot moderaternas attityd när det gäller stödet till kommuner och landsting för att de skall kunna behålla sina anställda inom vården och omsorgen. Moderaterna verkar vara mest intresserade av att kommunerna skall göra sig av med så mycket folk som möjligt så snabbt som möjligt. Detta utläser jag av ert särskilda yttrande på den punkten.
Herr talman! På den sista punkten har Georg Andersson helt fel. Vi moderater har självfallet inget intresse av att flera människor än vad som är nödvändigt lämnar sin anställning i kommun och landsting. Det är dock riktigt att det pågår ett omstruktureringsarbete. Man inför nya verksamhetsformer, och man blir rationellare. Det är klart att man på något sätt skall bejaka den processen. Georg Andersson talade om Moderata samlingspartiets okänslighet gentemot människor som saknar jobb. Vi har alla i arbetsmarknadsutskottet fått det brev som Georg Andersson läste upp. Jag har också mycket, mycket stor förståelse för och känner med den kvinna som har skrivit brevet och hennes tre barn. Det finns nog inte någon som inte berörs av detta. Jag tycker att Georg Andersson skall sluta uppfatta Socialdemokraterna som det enda parti som känner för människor som har problem. Låt bli att komma med pekpinnar i stil med att alla andra partier är iskalla och inte känner för det här. Ursäkta att jag säger det, Georg Andersson, men det är ingen god kristen etik att utpeka andra som dåliga och sämre än vad man själv är. Det skulle vara litet mera ödmjukt och i stil med Georg Anderssons kristna etik -- som man säkert högaktar honom för -- om han litet grand försökte leva som han lär. Det finns ett engagemang för alla de människor som står utan jobb från alla partier. Vi har litet olika metoder. Georg Andersson förlitar sig mer på AMS än vad jag kanske gör. Jag tror att det är de många människorna ute på fältet, småföretagarna m.fl., som kan skapa jobben. Vi kan skapa förutsättningarna. Georg Andersson, sluta med att beskylla andra för att ha en kallsinnig och hård attityd. Det biter inte på mig -- det vill jag lova.
Herr talman! Skall vi föra en diskussion? Skall vi tala i klartext? Eller vad tycker Anders G Jag har inte framställt Socialdemokraterna som det enda parti som har en känsla för de arbetslösa. Men nu diskuterar vi de konkreta åtgärderna. Vi diskuterar uttalanden som görs. Då måste de som gör uttalanden och tar ställning svara för det. Sedan får vi försöka tolka vad som ligger bakom. När arbetsmarknadsutskottet uppvisar passivitet när det gäller konkreta åtgärder är det värt kritik. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att detta är ett uttryck för en svagare känsla för behovet av att sätta in åtgärder för de arbetslösa. Om man skall tala ett kristet språk, så heter det att tro utan gärningar är död. Så är det även med etiken. En etik utan gärningar är ganska värdelös. Det är gärningarna som räknas, liksom de konkreta insatser vi som politiker är beredda att göra och stå för. Vi har nu kunnat bevittna en av de största demonstrationerna av förtvivlade människor här utanför riksdagshuset. De väntar sig ett svar från oss, precis som den här brevskriverskan. Hon förväntar sig ett svar och att det skall ge resultat när vi trycker på våra knappar -- ett resultat som är rent praktiskt och konkret. De yttranden som den borgerliga majoriteten presenterar tillsammans med Ny demokrati ger inte särskilt mycket som svar på deras oro och förtvivlan. Våra förslag är betydligt mera aktiva och offensiva. Därför försvarar jag våra förslag. Jag är också beredd att gå ut till demonstranterna och tala om vad vi står för och samtidigt tala om vad ni står för. Det skulle jag inte göra för att svartmåla er utan för att försöka beskriva den sanning som finns inne i det här huset.

Herr talman! Vi har nu i flera timmar debatterat arbetsmarknadsutskottets betänkande AU5 som rör arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa. Jag tror att vi alla på nära håll känner någon eller några arbetslösa. Det gör i alla fall jag, och jag vet också att det är mycket deprimerande att vara arbetslös. Men jag känner också flera arbetslösa som förstår att det sannerligen inte är för miljonärers skull som regeringen vill ta bort dubbelbeskattning på aktier utan för att få fram investeringar och nya jobb. Under hösten har den öppna arbetslösheten sjunkit, men tyvärr har antalet sysselsatta också fortsatt att minska. Exportindustrin går för allt högre varv. I går nåddes vi av glädjande siffror som visar att BNP för det tredje kvartalet i år ökat med Även ett ökande europeiskt samarbete kan ge oss anledning till optimism. I måndags hade jag tillfälle att vara med finansminister Anne Wibble på ett möte i Bryssel med EFTA:s och EU:s finansministrar. Anne Wibble betonade att miljoner arbetslösa i Europa har rätt att förvänta sig att Europas politiker gör något för dem och deras framtid. Det var intressant och mycket glädjande att höra den respons och respekt som vår finansminister rönte för sina krav på att det måste sättas stor vikt vid aktiv arbetsmarknadspolitik och rätt utformade regler i övrigt för att öka arbetsmarknadens flexibilitet, för att motverka långtidsarbetslöshet och för att få fram mera jobb. Det är viktigt att kampen i Europa mot långtidsarbetslöshet, speciellt bland ungdomar, ställs ännu mer i förgrunden. I Sverige bör det vara ett heltidsjobb att vara arbetslös. Det är mot den bakgrunden som man skall se förslagen i detta betänkande. ALU, är till för att dämpa den öppna arbetslösheten. Det generella anställningsstödet, GAS, är till för att öka sysselsättningen. juli 1992 visat sig vara en lyckad arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den fick ett snabbt genomslag och många ungdomar fick möjlighet till vettig sysselsättning under 6 månader. Åtgärden har efter hand byggts ut och under innevarande budgetår finns det möjlighet för upp till 100 000 Det finns naturligtvis vissa problem med ungdomspraktiken, nämligen att ordinarie jobb tillsätts med ungdomspraktikanter. Det är mot den bakgrunden regeringen nu vill införa ett finansieringsbidrag så att praktikanordnaren får vara med och delfinansiera verksamheten. Utskottet pekar också på den möjlighet som finns inom gällande bestämmelser beträffande rekryteringsstöd. Utskottet menar att man i verkligheten i genomsnitt har en bidragsnivå på ca 50 %, under ett begränsat antal månader. Men vi menar att möjligheten finns att redan nu gå upp till maximala nivå, dvs. 65 % av lönekostnaden per månad. Ersättningen kan ges i hela 6 månader. Det finns alltså möjlighet till flexibilitet. ALU är en åtgärd som skall förhindra att de som är över 25 år bli långtidsarbetslösa. ALU har visat sig vara en mycket kostnadseffektiv åtgärd. I stället för att bara uppbära arbetslöshetsersättning får den enskilde möjlighet till en vettig sysselsättning under ett halvår. ALU innebär också att arbetsuppgifter runt om i landet blir genomförda, som ej annars hade blivit genomförda. I propositionen upprepas den grundläggande förutsättningen, nämligen att ALU-insatser inte får ersätta arbetstillfällen på den reguljära arbetsmarknaden eller snedvrida konkurrensen. Herr talman! Det helt nya som vi skall ta ställning till i betänkandet är det generella anställningsstödet, GAS. GAS skall ses som ett led i att öka sysselsättningen i landet. Exportindustrin går på högvarv; övertidsuttaget är enormt. Men ändå skapas inga nya jobb. Därför vill vi införa GAS, som innebär att arbetsgivare får göra avdrag med 15 % på arbetsgivaravgiften för varje nyanställd under 1994, utöver den tidigare arbetsstyrkan. Vi hoppas att systemet skall vara tillräckligt enkelt och lättbegripligt och att det skall kunna tillämpas på alla icke-statliga arbetsgivare. Det är också med mycket stor glädje vi konstaterar att det råder stor politisk enighet om GAS. Herr talman! Genom en god mix av aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att få ned den öppna arbetslösheten och genom åtgärder för att öka den varaktiga sysselsättningen, vilka föreslås i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU5, får vi ett sätt att angripa arbetslösheten. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! För att i vardagslag syssla med försvarspolitik, känns det mycket roligt att debattera litet arbetsmarknadspolitik i denna lysande församling, en församling som har sysslat med många andra frågor i dag. Göran Persson blandade in Ny demokrati med att i princip säga att vi i Ny demokrati var rasister -- i alla fall någonting åt det hållet. Georg Andersson avslutar dagens debatter med att tillföra kammaren en debatt om etik och västerländsk humanism. Det är mycket trevligt. Om det skapar arbetstillfällen känner jag inte till. Andersson har alla varit inne på ord såsom arbete och arbetsmarknad. Det är absolut viktigt med arbete och med en bra arbetsmarknad. Men vad skall vi då göra för att få fart på arbetsmarknaden främst med tanke på ungdomen. Vi måste få i gång en modern form av läringsutbildning i Sverige. Jag har sagt det många gånger förr här i talarstolen. Jag har också väckt motioner om det. Den behöver inte vara lik den gamla tradionella lärlingsutbildningen, utan den måste styras av det behov som exempelvis industrin har. Vad man än tycker om tillverkningsindustrin, utgör den Sveriges motor. I den industrin produceras varor som förhoppningsvis säljs till utlandet eller konsumeras inom landet. Det är därför mycket viktigt att kunna kombinera ungdomspraktiken med kanske en något förlängd teoretisk och praktisk utbildning. Ett stort behov av tekniker på mellannivå på arbetsmarknaden har nämligen upptäckts. Här finns en jättechans att göra någonting. Samtidigt kan man också se till att en mängd ungdomar får arbete. I stället för att dras med en mängd konstiga förkortningar GAS, LAS, KAS, AMS, AMU m.fl. borde man lösa de problem som förkortningen egentligen står för. Jag har märkt tendensen i svensk arbetsmarknadspolitik att när ett problem uppstår ger man problemet en förkortning, sedan är problemet löst till en del. Därför skall jag när jag kommer tillbaka till mitt arbete som byggverkmästare -- att bygga hus är också besvärligt -- säga att jag bygger ''hu'' i stället för hus. Den som bygger en buss, som också är besvärligt att bygga, kan säga att han bygger en ''bu'', så är halva problemet löst. Georg Andersson var inne på ämnet moral, etik och västerländsk humanism. Sådana värden åberopar jag sällan. Jag vet inte om jag över huvud taget lever upp till dem själv. Men samtidigt har man i dag hört socialdemokrater stå här i talarstolen och gång efter annan efterlysa ROT åtgärder. Jag pratade med en socialdemokratisk ledamot i dag som t.o.m. sade, hör och häpna: Vi måste starta ROT-åtgärder på VA-sidan. Är det inte alldeles fantastiskt? Det sade människan till mig! Jag som väckt en motion om det, en motion som den 14 december eller den 15 december 1992 blev avslagen, nästan på dagen ett år sedan. Kan man tänka sig! Inte nog med det Georg Andersson. Den 6 januari året därpå går Thage G Peterson ut i en debattartikel i Aftonbladet och efterlyser just VA ROT. Det är förmodligen en typ av västerländsk humanism -- vad vet jag. Jag vill i alla fall inte hänföra det till arbetsmarknadspolitik. Det talas ofta om breda lösningar. Kärnproblemet, som jag ser det med min okunnighet i arbetsmarknadspolitik, är att inget parti kan backa. Varje parti skall alltid vara pappa till ett förslag. Regeringen är ju i minoritet. Socialdemokraterna är också i minoritet. Om man skall bedriva arbetsmarknadspolitik med egen majoritet och ingen har egen majoritet, blir det ingen arbetsmarknadspolitik. Därför anser jag att det är enklare att prata ihop sig om vettiga ROT-åtgärder. De bör sättas in nu när det går att bygga fantastiskt billigt. För två år sedan kostade det 30 % mer att bygga. Det finns massor att bygga. Det behöver inte vara fråga om vägar. De har varit inne på skolor. Det är alldeles fantastiskt. Jag vet precis hur det ser ut ute på skolorna. De sista jobben jag gjorde innan jag kom hit till riksdagen var ett ROT-arbete i en skola i en Stockholmsförort. Den såg ut som jag kan tänka mig att en flyktingförläggning såg ut i Libanon på den tiden det begav sig. Det finns ett enormt behov. Vad gör man i stället för att sätta in kraftfulla åtgärder och backa litet på prestigen? Man kan inte tänka sig att stödja förslag om de inte kommer från det egna partiet. Ja, det är helt fantastiskt. Någon sade: ''Stackars byggarbetare. Aldrig mer får de hålla en hammare.'' 30 000 människor samlades på Mynttorget i dag -- det fanns säkert en del byggarbetare med bland dem. Det fantastiska är att jag skulle kunna garantera så många arbetstillfällen om en fruktsam VA ROT sattes i gång. Jag är själv arbetsledare i byggbranschen. Jag vet mycket väl hur det går till när VA ''ROT-as''. Man slår sönder slitsar i husen. Det skapar en mängd jobb. Det är fråga om elektriker, målare, timmermän, murare och betongarbetare. Hela spektrumet inom byggbranschen blir sysselsatt vid en sådan åtgärd. Till detta kommer alla åtgärder som vidtas ute i marker och på gatan. Där får även Georg Andersson jobb till de fantastiska maskiner som står och väntar. Detta är fantastiskt! Varför tog man inte chansen? Thage G Peterson var fyra fem dagar efter mig inne på exakt samma tankegång. Här måste ligga något annat bakom än omsorgen om arbetstillfällen. Det kan måhända kallas för västerländsk partipolitik. Vi måste på något sätt få i gång ungdomarna. Sluta tänk i gamla banor, och kom bort från käbblet. Ta bort alla dumma idéer. Man måste inte ge unga oerfarna människor samma löner som man ger till människor som har jobbat länge i en bransch. Detta är roten till ett av våra problem. Det går inte att i dag betala oerfaret folk lika mycket som erfaret folk. Titta på LAS. En kombination med lärlingssystem måste vara möjligt utan att arbetsgivarna skall behöva anställa människorna. Låt det bli någon sorts förlängd ungdomspraktik. Det finns ett otroligt behov av duktiga teoretiker i Sverige och minst lika många duktiga praktiker. Förena detta genom att skapa ett bra lärlingssystem, dvs. en förlängd ungdomspraktik. Då får företagaren vad han vill ha, och marknaden får vad den vill ha. Vidare har det sagts att 400 000 jobb har försvunnit de senaste två åren. Ja visst har det gjort det. Men tyvärr är problemet att inom industrin som vi skall leva av har 700 000 jobb försvunnit sedan 1965. De jobben fördes över till den offentliga sektorn. Hur skall man kunna uppnå välstånd i ett land med 8 miljoner invånare där man har lyckats med konststycket att tillverkningsindustrin består av 700 000 människor? Varje industriarbetare skall bära sina egna och nio andras bördor på ryggen. Detta är absurt. Jag är medveten om att den offentliga sektorn behövs. Men rent nationalekonomiskt gör människor inget annat än att tvätta varandras skjortor. Det vore en vacker gärning om de bara nöjde sig med det. Men nu går det tyvärr inte att generera tvättpulver till processen. T.o.m. tvättmedlet, tyvärr gott folk, måste industrin betala, förutom att bära nio människors bördor på vardera rygg. Det går inte. Jag efterlyser mycket bredare åtgärder. Skall vi lösa problemen inom arbetsmarknadspolitiken och ROT är det bara att kasta partiprestigen överbord. Det går icke att lösa problem på annat sätt i en parlamentarisk riksdag. Regeringen är i minoritet, och oppositionen är i minoritet. Ja, då händer ingenting. Tyvärr har förhållandet varit så under en lång rad av år.

Herr talman! Jag vill bara erinra Robert Jousma om att det i betänkandet längst ner på s. 17 och vidare på s. 18 talas om att redan 1991/92 infördes ett system med lärlingsutbildning. Vidare vill jag erinra herr Jousma om att i hemställanspunkten 20 föreslås att 500 000 000 kr skall anvisas till reparation och underhåll av kommunala fastigheter och 100 000 000 kr som investeringsstöd till ombyggnad av äldrebostäder. Det är alltså ett
Herr talman! Jag håller med herr ledamoten Bergström om vad som står i betänkandet. Men vad har hänt? Titta på Sverige. Det finns en ungdomsarbetslöshet som är 20--25 %. Lyft blicken över kanten på ankdammen och titta på Europa. Titta på länder med en fungerande ungdomspolitik och fungerande lärlingssystem, t.ex. Österrike och Tyskland. Det finns andra länder som det går att referera till. De har en ungdomsarbetslöshet på 5-- 7 %. De har en bra lärlings och arbetsmarknadspolitik. De har inte några rader i ett betänkande. Det är det som är skillnaden. Jag efterlyser sådana åtgärder -- inte att producera papper.

Herr talman! Jag skall yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer i betänkandet. Men jag vill särskilt uppehålla mig vid reservation I kväll träffades drygt 150 vårdanställda vid Lasarettet i Norrköping. De kommer dagen före julaftonen att sluta sina jobb. Jag har träffat några av dem. När jag möter och samtalar med dem tycker jag ibland att politiken är obegriplig. Jag har svårt att förklara för dem logiken i de beslut som fattas. Det är egentligen ingen som tror att uppsägningarna löser några problem. Patienterna får det självklart sämre. De anställdas trygghet minskar. Men inte heller skattebetalarna får några problem lösta genom att dessa personer blir uppsagda. Kostnaderna finns kvar. Som har framgått av dagens debatt har alla egentligen insett detta. Alla tycker att detta är fel. Det är fel att i dag säga upp offentligt anställda. Det säger den socialdemokratiska oppositionen. Det säger också majoritetspartierna. Ansvarige statsrådet Börje Hörnlund säger att det är fel att i det här läget kasta ut kommunal och landstingsanställda. Det säger AMS och alla andra berörda. Ändå är detta precis vad som händer. Nu har majoriteten i utskottet ändå tagit ett steg i rätt riktning. Jag tycker att det är bra att man nu ger Arbetsmarknadsstyrelsen ökade möjligheter att använda utbildningspengar för att skjuta upp uppsägningar. Problemet är att detta inte räddar jobben för de drygt 150 vårdanställda vid lasarettet. Deras arbetsgivare, landstinget i Östergötland, säger att utbildningspengarna inte räcker. Om landstinget skall kunna rädda kvar jobben måste landstinget ha möjlighet att få arbetsmarknadsmedel eller andra medel för att betala deras löner. Det är nödvändigt, annars kommer landstinget att fullfölja uppsägningarna. Detta besked får inte bara dessa vårdanställda. Tusentals offentliganställda kommer nästa år att få det beskedet, trots att utskottsmajoriteten tar ett litet steg i rätt riktning. Det måste göras mer. Nu är det inte bara vi socialdemokrater som säger så. Jag har tagit med mig ett exemplar av mitt livsoch husorgan Folkbladet. I en intervju för knappt en vecka sedan sade en kollega till oss, Bert Karlsson i Ny demokrati, följande: ''Det är ju rena vanvettet att kasta ut folk i arbetslöshet och istället betala ut a-kassa och socialbidrag.'' Detta läste många av de drygt 250 vårdanställda. De har under den senaste tiden flera gånger fått olika besked och har kastats mellan hopp och förtvivlan. De har fått uppgifter om att utskottsmajoriteten skulle vara beredd att vidta åtgärder som stoppar uppsägningarna. I nästa stund har de fått veta att det har träffats uppgörelser mellan partierna i riksdagen som gör det omöjligt att rädda jobben. På det här sättet har det gått till. De har kastats mellan hopp och förtvivlan. Det är klart att man i vissa frågor -- jag skall inte säga att man uppskattar det -- ibland kanske kan ta sådant här tjuv och rackarspel och politiskt schackrande med en viss klackspark. Men i den här frågan hoppas jag att alla är klara över att det handlar om människor av kött och blod. Konsekvenserna av de beslut vi fattar är oerhört dramatiska. När det gäller den typen av frågor som innebär ett sådant ansvar på våra axlar finns det inget utrymme för taktiserande eller tricksande. Då gäller det att ge besked som vi kan stå för, inte bara offentligt i tidningar utan också när vi trycker på voteringsknapparna här i riksdagen. För de 250 vårdanställda vid lasarettet i Norrköping och för andra hotade offentliganställda är det beslut som vi skall fatta i morgon bitti blodigt allvar. Jag hoppas därför att det besked som nydemokraterna genom sin talesman Bert Karlsson har gett i Folkbladet är allvarligt menat, och att vi i morgon skall kunna ge Landstinget i Östergötland en möjlighet att rädda jobben. Därför hoppas och förutsätter jag att vi kan få en majoritet för reservation 22. Om vi får det innebär det att arbetsmarknadsutskottet får återkomma när det gäller en finansiering av de här förslagen. Av formella skäl måste i så fall arbetsmarknadsutskottet gå tillbaka och plocka fram de nödvändiga pengarna. Det handlar inte om några nya pengar. Det handlar inte om att man i så fall raserar statsfinanserna och spär på budgetunderskottet.

Ett bifall till reservation 22 ger den möjligheten. Jag hoppas att alla som tycker att det är vansinnigt att kasta ut offentliganställda inser att det är blodigt allvar och att man röstar efter hur man tycker. Jag yrkar bifall till reservation 22.

Herr talman! Min partiföreträdare Robert Jousma talade om att vi måste sätta fart för att öka arbetstillfällena. Vi har lämnat ett förslag från Ny demokrati som bygger på ett ROT-avdrag. Jag talar då om ett reparations och underhållsavdrag som kan göras på lägenheter, bostadsrätter, villor och fritidshus, dvs. ett avdrag i deklarationen för ett utfört arbete. Om ni vill vara vänliga och ta fram de papper som jag har delat ut i bänkarna, så skall ni få se vad ett ROT-avdrag kan ge dels för de dynamiska effekterna för samhället och dels för antalet arbetstillfällen. Herr talman! Anförandet kommer att innehålla många siffror. Men jag hoppas att ni skall hänga med. Ta fram papperet mitt herrskap, damer och herrar! Vi vill ha avdragsrätt upp till 50 000 kr i en deklaration. Säg att fakturakostnaden är 50 000 kr. Av det beloppet är 10 000 kr moms. Det betyder att fakturakostnaden exkl. moms, som ni kan läsa i papperet, är 40 000 kr. Sedan kommer min erfarenhet som småföretagare in. Jag vet att av ett arbete som faktureras med 40 000 kr är ca 30 000 kr arbetskostnad och i runda tal 10 000 kr materialkostnad. Man skall då räkna ut hur många timmar ett sådant här arbete omfattar. Då får man ta de 30 000 kronorna delat med den timpenning som faktureras till kunden. Jag har då tagit ett genomsnitt för Sverige. En del firmor fakturerar 180 kr, en del 200 kr och ytterligare en del 250 kr. Jag har lagt genomsnittet vid 220 kr per timme. Då blir tiden för ett sådant här arbete 136 timmar. Lönekostnaden för detta företag för de 136 timmar som den anställde arbetar multiplicerat med timpenningen, som i genomsnitt är 90 kr, blir 12 240 kr. Man skall sedan räkna ut hur mycket skatt företaget betalar för ett sådant här jobb. De betalar på denna lön på 12 240 kr motsvarande 31 % i arbetsgivaravgift, vilket blir 3 795 kr. Företaget betalar sedan in löneskatt på lönen för den anställde. Jag har räknat fram en genomsnittlig kommunalskatt på 31 %. En del kommuner har 30 % medan andra har 32 %. Genomsnittet 31 % blir självfallet också 3 795 kr. Detta är alltså vad arbetsgivaren betalar in månaden efter att jobbet har utförts. Av de 10 000 som har fakturerats kunden för materialkostnader uppgår kostnaden för företagets inköp till 7 500 kr. Det måste ju bli en vinst på materialet. En moms betalas på inköpet av materialet på 25 %, vilket motsvarar 1 875 kr. Företagets momsinbetalning på hela fakturan blir alltså 10 000 kr minus de 1 875 kr som har betalats för materialet. Det betyder att företagaren betalar in 8 125 kr i moms till staten. Företagets totala skattekostnad som betalas in till staten är 15 715 kr. Jag talar då om arbetsgivaravgiften, löneskatten och momsen. Denna summa får företagen betala in varje månad, om vi fattar det här beslutet om F Om man tittar på hur det ser ut i Sverige så bor ungefär 40 % i villa, 20 % i bostadsrätt och 40 % i hyreslägenhet. Dessutom finns det ca 600 000 Då vänder vi på bladet. Vad hittar vi där? Jo, ett antagande om att 100 000 personer med en marginalskatt på genomsnittet 31 %, dvs. bara kommunalskatt, gör detta avdrag. De utnyttjar avdraget i sin deklaration genom att göra avdrag med 50 000 kr i deklarationen motsvarande 31 %. Det blir 15 500 kr i intäkter som staten så att säga förlorar. Vad blir då den totala uteblivna skatteintäkten? Jo, den blir givetvis 15 500 multiplicerat med 100 000 arbeten, vilket betyder 1,55 miljarder kronor. Men samtidigt får ju staten in skatteinkomster från företaget på 15 715 kr multiplicerat med 100 000 arbeten, som framgår av föregående sida. Summan blir 1,57 miljarder kr. Var och en kan se att staten här inte gör några som helst förluster. Sedan antar man att 300 000 som har en skattsats på 50 % gör detta avdrag. Då tappar staten 50 000 kr gånger 50 %. Det är 25 000 kr i skatteintäkt. arbetstillfällen, vilket gör ett skattebortfall på 7,5 kr gånger 30 000 arbeten. Det blir 4,715 miljarder. Den totala skatteförlusten på den grupp som gör denna typ av avdrag blir alltså 7,5 miljarder minus 4 miljarder, och det blir 2,785 miljarder. Hur många arbetstillfällen kan detta skapa? Jo, vi vet att varje arbete är 136 timmar. Om man tar miljoner timmar. För att räkna ut antalet årsarbetstillfällen får man dela dessa timmar med 150 timmar, som är ett årsarbetstillfälle. Det blir 31 000 årsarbetstillfällen. Men det är inte säkert att detta skapar 31 000 årsarbetstillfällen. Låt oss säga att det skapas 25 000 årsarbetstillfällen. Då minskar statens kostnad för arbetslösa med 25 000 gånger arbetstillfällen? Jo, det kostar skattebortfallet på 2,785 miljarder minus de 2,5 miljarderna som staten slipper att betala ut. Det gör 285 miljoner kronor, vilket är ganska billigt för att skapa 25 000 Ni kommer kanske ihåg faktureringskostnaderna på 50 000 kr. Därtill kommer sociala kostnader, lönekostnader, momsutgifter och materialkostnader på 31 600 kr. Företagets överskott blir då 18 000 kr. Men detta överskott är självfallet ingen vinst för ett litet företag. Dessa pengar går till att köpa arbetsredskap, arbetskläder, kontorsmateriel, bensin, bilar, betala försäkringar för de anställda osv. Med andra ord blir dessa pengar beskattade. Om man ser på dessa 400 000 arbetstillfällen à 18 000 kr, får man en dynamisk effekt på 7 miljarder kronor, som givetvis är beskattningsbara i det här ledet. Dessutom köper företaget material för 3 miljarder kronor. Detta gynnar naturligtvis grossist och tillverkarleden. Och det här, mina damer och herrar, är ett sätt att få bort den svarta sektorn. Detta blir en allvarlig konkurrent till den svarta sektorn. I dag konkurrerar företagen med en svart sektor som näst intill är omöjlig att konkurrera med. Men med detta förslag skapas 25 000 arbetstillfällen. Den svarta sektorn får rejäl konkurrens, samtidigt som den dynamiska effekten -- dvs. skatteeffekten -- blir 10 miljarder kronor. Är det så svårt att fatta sådana här enkla, raka och klara beslut i den här riksdagen? Herr talman! Därmed hoppas jag ni tittar igenom det här papperet ordentligt, funderar över det som där står och kommer tillbaka och förhoppningsvis röstar på Ny demokratis reservation.
Herr talman! När jag lyssnar till den här utläggningen av Peter Kling, förstår jag mer och mer att det ibland kan finnas ett värde i att illustrera saker med ölbackar.

Herr talman! Jag ville illustrera det här med hjälp av overheadapparat, men den fungerade tyvärr inte. Då hade det kanske varit lättare att förstå. Men förhoppningsvis finns det en del intellektuella människor här, som förstår sig på siffror och sådant. Det var min förhoppning att de skulle kunna följa med i mina uträkningar. Det var därför som jag delade ut detta papper innan. Men det är kanske svårt ändå. Ni har ju en natt eller två på er att fundera innan vi skall gå till omröstning.

Herr talman! I propositionen om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, som vi just nu behandlar, fanns det inga förslag om mera resurser till folkbildningen. Det är det som vi socialdemokrater har lagt fram ett förslag om. Vi vet att folkhögskolor och studieförbund har gjort mycket fina insatser med de medel som de har tilldelats. Många arbetslösa har fått värdefulla erfarenheter och kunskaper som de har haft glädje av, både när det gäller fortsatta studier och när det gäller att gå ut i jobb. Detta måste tas till vara och också utvecklas. Vi socialdemokrater föreslår därför att ytterligare 100 miljoner kronor skall gå till Folkbildningsrådet, att fördela mellan studieförbunden och folkhögskolorna. Av dessa 100 miljoner kronor måste 50 miljoner kronor nu anslås för resterande del av det budgetår som just nu löper. Folkhögskolorna har under 1992/93, då det först betalades ut riktade bidrag för anordnande av kurser för arbetslösa, haft ca 8 000 deltagare i de särskilda arbetsmarknadsanpassade utbildningarna. Under innevarande budgetår, dvs. 1993 94 års särskilda anslag. Till Folkbildningsrådet har det dessutom kommit ytterligare ansökningar om bidrag för 2 000 elever som skulle kunna påbörja en utbildning, om Folkbildningsrådet fick ytterligare resurser. Studieförbunden har också bedrivit en omfattande verksamhet för arbetslösa. De preliminära uppgifter som finns visar att enbart under 1992/93 studiecirkeldeltagare. Utöver cirkelverksamheten tillkommer också en omfattande insats när det gäller t.ex. föreläsningar, kurser och information. Den samlade omfattningen visar att studieförbunden använder många olika inkomstkällor -- det gäller särskilt några av studieförbunden -- just för att kunna genomföra verksamheter som riktar sig direkt till de arbetslösa. Genom ett exempel från innevarande år på vad som görs för de arbetslösa kan jag visa på nyttan av ökade resurser. 95 000 människor. Under föregående verksamhetsår har Kungälv haft 875 arbetslösa som inom folkbildningens ram deltagit i studiecirklar, längre kurser och i olika ALU-projekt. Studiecirklarna har pågått i 40 studietimmar. ABF Kungälv har dessutom på uppdrag av arbetsförmedlingen genomfört olika kurser för 140 arbetslösa. Längre kurser på 28--30 veckor har i samarbete med folkhögskolor genomförts. Endast denna studieförbundsavdelning kommer under det här året att ha 280 arbetslösa i längre kurser. Två av kurserna har riktat sig speciellt till särskilt utsatta kvinnor. Mer än 1 000 arbetslösa, eller ungefär var femte arbetslös, i denna region har deltagit i någon form av folkbildning, såsom cirklar, föreläsningar, kulturprogram och andra aktiviteter. Detta är en verksamhet som har haft stor betydelse för alla de arbetslösa som har fått chansen att studera som ett alternativ till arbetslösheten. avdelningen har genomfört visar att av de 1 000 deltagare som fanns med i olika verksamheter var det hela 850 som aldrig tidigare hade varit med i en studiecirkel eller kurs hos ABF. Men det stannar inte med detta. Ingen kurs eller studiecirkel, inget ALU-projekt avslutas utan att det förs ett utvärderingssamtal. I det tas exempelvis upp vad man kan göra efter det att kursen, studiecirkeln eller projektet har avslutats. Undersökningen visar att en fortsättning som ett alternativ till återgång till arbeslöshet ofta kan åstadkommas. Exemplet från ABF i Kungälv visar tydligt att folkbildningen har förmåga att nå dem som bäst behöver utbildning. Kommer den arbetslöse bara i kontakt med folkbildningen vill denne oftast fortsätta att skaffa kunskaper för att lättare kunna få jobb och för att stärka sitt eget självförtroende. Det är detta som vi socialdemokrater vill ta vara på. Enligt min bedömning når studieförbunden under innevarande år för de medel som de har fått ca 150 000 arbetslösa. Det är en imponerande verksamhet som studieförbunden genomför. Folkhögskolorna gör också stora insatser för arbetslösa. Många som gått en folkhögskolekurs vittnar om att det blev vägen till ett nytt liv. En folkhögskolekurs betyder i många fall en chans att bryta isoleringen och öppna en dörr till samhället. De kunskaper man får kan betyda mycket för det framtida yrkeslivet, inte minst för många invandrare och flyktingar, som ofta saknar tillräckliga kunskaper i svenska och samhällskunskap. Flera folkhögskolor har också arrangerat speciella kurser för arbetslösa invandrare och flyktingar, som därmed får en chans att bli bättre rustade för arbete eller fortsatta studier. Flera folkhögskolor har även kurser för handikappade och för kvinnor. Arbetslösheten är katastrofalt hög, vilket flera debattörer har vittnat om. Ingen ljusning kan ses inom den närmaste tiden. De som drabbas av arbetslöshet riskerar att bli passiva och tappa självförtroendet. De som är eller riskerar att bli arbetslösa saknar, det vet vi, ofta utbildning utöver folk och grundskola. Folkbildningen har visat att den är bra på att nå just dessa grupper. Vi vet också att folkbildningen har en erkänt god pedagogisk metod för just korttidsutbildade. Behovet av insatser för de arbetslösa är stort. Folkbildningen är ett utmärkt verktyg. Folkhögskolor och studieförbund har visat att de klarar den uppgift som de har fått. Vi måste använda folkbildningen offensivt för att lindra arbetslöshetens gissel. Då handlar det om ekonomiska resurser. 50 miljoner kronor är vad vi socialdemokrater begär för verksamheten under våren. Det finns en beredskap hos både folkhögskolor och studieförbund. Det är denna beredskap som vi vill ta vara på.

Herr talman! På allmän begäran skall jag korrigera mitt yrkande, som jag i hastigheten råkade formulera fel. Jag yrkar alltså inte bifall till samtliga s-reservationer utan bara till dem som min högst värderade kollega Ingela Thalén yrkade bifall till.

Herr talman! Jag begärde ordet i anledning av Peter Klings genomgång över hur lönsamt det är att genomföra hans förslag. Det må vara så att det är lönsamt om man utgår från att det bara är tillkommande arbeten som skall finansieras på det sätt han föreslår. Men det utförs trots allt en hel del reparationsarbeten i det här landet på ett normalt sätt som ger skatteintäkter. Om man inför ett sådant system som Peter Kling förespråkar, måste alla de arbeten som i dag genomförs på ett normalt sätt och som genererar skatteintäkter föras in i systemet. Då blir det faktiskt ordentliga skatteförluster för staten. Jag tycker att Peter Kling skall redovisa de arbetstillfällen som i dag ger skatteintäkter till staten men som, om detta system genomförs, måste omfattas av systemet, vilket medför skatteförluster. Det måste med i bilden, om man skall få ett helhetsgrepp.
Herr talman! Jag kan givetvis inte, Harry Staaf, säga hur många jobb som skulle ha utförts om inte ROT-avdraget hade tillkommit. Självfallet är det inte fråga om 100 %. Det är jag fullständigt medveten om. Men vi tror att många fler reparationer och ombyggnader har kommit till stånd genom detta system. Jag är helt övertygad om att många som äger villor, bostadsrätter eller fritidshus inte gör jobbet i dag när de inte har möjlighet till ett avdrag. Där ligger i dag den stora arbetskvantiteten. Det fåtal jobb som utförs i dag utförs helt kolsvart.
Herr talman! Det är klart att det blir en del tillkommande arbetstillfällen genom detta system. Men man måste då ta reda på vad de arbetstillfällena faktiskt kostar statskassan, innan man lägger fram ett sådant här förslag. En sådan beräkning saknas i Peter Klings förslag.

Herr talman! Det är inte stor idé att stå här och spekulera i vad utfallet kan bli. Men vi är helt övertygade om att utfallet skulle bli betydligt större än Ivar Franzén och Harry Staaf tror.

Herr talman! Dagen har varit lång. Det har varit en intensiv debatt om arbetsmarknaden och a-kassan. Vi har också mött många förtvivlade människor ute på Mynttorget. Såsom f.d. facklig förtroendeman är det ganska tungt att i denna sena timma gå upp i talarstolen i detta ärende. Vilka uppgifter har vi politiker framför oss de närmaste åren? Enligt mitt förmenande finns det två mycket viktiga saker. Den ena är att lägga om den ekonomiska politiken. Den andra är att skapa jobb, jobb, jobb. Det är jobb människorna vill ha. Men vi måste också se till att det blir ett bra samarbetsklimat på arbetsplatserna och att alla gör sitt bästa för att ta till vara de utvecklingsmöjligheter som finns och som kan skapa de nya jobben. Det gör man inte genom att först utfärda en krigsförklaring mot löntagarna. Man inte först ge en anställd en smäll och sedan säga: Nu min vän skall vi samarbeta för att nå ett gott resultat. Man kan inte heller skapa regler, som gör varje enskild anställd beroende av arbetsgivarens gunst. Då slår man sönder samarbetet arbetare emellan och diskussionen tystnar. Inga kreativa idéer kommer fram. Man mår dåligt och gör inte ett bra jobb. Tyvärr -- jag säger tyvärr -- måste jag konstatera att riksdagen nu är på väg i precis motsatt riktning mot den riktning som man borde ha valt. Herr talman! Vi socialdemokrater anser att den svenska arbetsrättsliga modellen skall utvecklas, inte avvecklas. Spelreglerna på arbetsmarknaden är viktiga både för företagen och för de anställda. Syftet med denna lagstiftning är att skapa en rimlig balans mellan parterna och att stödja utvecklingen mot ett mer demokratiskt arbetsliv. Det är en viktig uppgift för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal ge de arbetsrättsliga reglerna en sådan utformning att de fungerar väl i praktiken och blir så enkla och effektiva som möjligt. Lagstiftningen bör på olika sätt stimulera parterna att träffa sådana uppgörelser. Hänsyn måste därvid tas till de förändrade förutsättningar för inflytande som den ökade internationaliseringen och utvecklingen av företagsformer innebär. Vi anser mot denna bakgrund att det är grundläggande att slå vakt om den fria förhandlingsrätten och rätten att vidta fackliga stridsåtgärder. Kollektivavtalen måste värnas såsom bärare av de anställdas rättigheter och skyldigheter och såsom ett instrument i samarbetet mellan parterna. Det är angeläget att öka den enskildes inflytande över den egna arbetssituationen och det fackliga inflytandet vid företagsöverlåtelser och i koncerner samt slå fast att de arbetsrättsliga reglerna skall gälla oberoende av hur arbetsgivaren väljer att organisera sin verksamhet. Antalet tillfälliga anställningar bör snarare minska än öka, vilket blir resultatet av regeringens förslag. Genom de förändringar som nu föreslås i LAS, lagen om anställningsskydd, och MBL, medbestämmandelagen, fullföljer enligt vår mening regeringen sin strategi för att försvaga löntagarnas ställning på arbetsmarknaden och stärka arbetsgivarnas inflytande. Syftet är att det skall bli lättare för arbetsgivarna att bl.a. nå sina lönepolitiska målsättningar. Det gäller exempelvis målsättningar om ökad lönespridning och lägre ingångslöner. Det gäller också arbetsgivarnas önskan att fritt få anställa och avskeda personal. Det är för oss uppenbart att regeringen vill försvaga löntagarnas organisationer ekonomiskt och försvåra organisationsarbetet. Vi socialdemokrater avvisar mot denna bakgrund den av regeringen föreslagna inriktningen av den nya lagstiftningen. Herr talman! Jag kan inte påstå att arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 4 har någon som helst överensstämmelse med den socialdemokratiska synen på arbetsrätten. Regeringen Bildt har ända sedan den tillträdde hösten 1991 haft en medveten strategi mot löntagarna och deras fackliga organisationer. Denna strategi fullföljs nu av utskottsmajoriteten, som inte verkar ha någon annan uppfattning än regeringen. Kännetecknande för regeringens handlande har varit dels att regeringen har bestämt sig för vad som skall göras utan att först utreda eventuella problem och lösningar, dels att regeringens genomförda förändringar nästan helt överensstämmer med de förslag som SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, har fört fram. Man kan lugnt påstå att det fackligtpolitiska samarbetet mellan regeringen och SAF har fungerat berömvärt. Jag vill ge några exempel på vad som redan har gjorts. Det tål nog vid att vi litet nu och då påminner oss vad som har hänt under resans gång. Sålunda vill man minska de fackliga organisationernas inflytande i samhället. Därför har man ordnat så att löntagarnas företrädare i statliga styrelser har försvunnit. Man vill försvaga löntagarnas organisationer ekonomiskt och försvåra deras organisationsarbete. Därför har man bl.a. genomfört ett slopande av avdraget för fackföreningsavgiften samt helt slopat eller kraftigt minskat olika former av stöd för studier som givits för utbildning inom de fackliga organisationernas ram. De fackliga stipendierna har gjorts skattepliktiga, vilket kraftigt har fördyrat studieverksamheten. Nu i kväll har riksdagen fattat beslut om införandet av en statlig a-kassa, som dessutom skall få väsentliga konkurrensfördelar gentemot de privata kassorna, de som ägs av sina medlemmar. Till råga på allt kommer färre människor att få utdelning från den nya a-kassan, om man nu följer den proposition som har bordlagts. Nu är det då dags att försämra arbetsrätten. De direktiv som Arbetsrättskommittén fick kontrasterar helt mot de direktiv som skrevs av den socialdemokratiska regeringen, vilken faktiskt startade ett översynsarbete. I stället för att värna anställningsskyddet och utveckla medbestämmandet vill regeringen minska anställningsskyddet, försvaga den enskildes rättigheter, minska de fackliga rättigheterna och försämra medinflytandet. Det förslag som riksdagen nu har att ta ställning till bygger på Arbetsrättskommitténs förslag, men det är bara en del av kommittéförslaget. Regeringen har för vsikt att återkomma med det resterande. Jag gör samma beklagande som Georg Andersson tidigare. Jag hade faktiskt tänkt fråga arbetsmarknadsministern när han avser att återkomma. Det står nämligen i propositionen att man avser att återkomma. Tyvärr är ministern inte inne. Jo, ursäkta, nu ser jag att han har tagit plats på tjänstemannabänken. Då ställer jag frågan: När avser arbetsmarknadsministern att återkomma till riksdagen med det som resterar av Arbetsrättskommitténs förslag? Nu är frågan ställd. Sedan vill jag kommentera de förslag som vi har att ta ställning till nu. Ibland -- och det hänt i många debatter -- får jag en känsla av att borgerligheten tror att vi socialdemokrater aldrig träffar företagare och att borgerligheten har monopol på företagare. Så är inte fallet, Elver Jonsson. Jag träffar många företagare. Jag har haft för vana att fråga: Har ni haft problem med LAS? Nej, blir svaret, vi har inte haft några speciella problem. Vi träffar kanske inte samma företagare. Men jag har en känsla av att propagandamaskinen -- som vi blir beskyllda för att utnyttja ibland -- har gått väldigt häftigt i de borgerliga leden. Man har gjort sig till talesman för samtliga företagare i detta land, och därför har vi fått de diskussioner som vi har fått. Så till en del av förslagen. Visstidsanställning vid arbetsanhopning skall nu förlängas från sex till tolv månader. Med tolv månader på två år behöver man inte vara så hemskt matematiskt kunnig för att kunna räkna ut att det handlar om halvtid. Har man så stora behov av att utöka sin personal, kanske man i stället bör fundera över om man inte skulle nyanställa. Också provanställningen skall förlängas till tolv månader. Man kan fråga: Varför? Här går faktiskt propositionen längre än vad Arbetsrättskommittén gjorde. I sitt betänkande skriver utskottet att ''man vill uppnå en överensstämmelse mellan visstidsanställing och provanställning''. Jag måste fråga: Av vilken anledning? Det är i två olika situationer som dessa anställningar blir aktuella: visstidsanställning vid arbetsanhopning och provanställning när man vill prova en anställd. Dessa anställningar har inte med varandra att göra. Provanställningen ändrades 1982. Ingen arbetsgivare har begärt förhandlingar om förlängd provanställning. Då kan inte behovet vara speciellt stort. Sätter man in detta i sitt rätta sammanhang tillsammans med att det nu går att hyra in arbetskraft helt fritt och att det finns många arbetsmarknadspolitiska åtgärder, inte minst ungdomspratiken som har diskuterats så mycket i kväll, ställer jag frågan till Elver Jonsson: Vem kommer att ha en trygg tillsvidareanställning i framtiden? Den andra fråga som jag vill ställa lyder: Vad är skälet till att man vill gå in och lagstifta mot gällande kollektivavtal beträffande just visstidsoch provanställning? Här går man betydligt längre än Arbetsrättskommittén gjorde. Frågan var uppe till diskussion i kommittén, som gjorde den kloka bedömningen -- det vill jag påstå -- att man inte kunde göra en ändring, eftersom det skulle strida mot den fria förhandlingsrätten. Därmed släppte kommittén frågan. Men döm om min förvåning, när frågan återkommer i propositionen. Respekterar man inte att parterna tar sitt ansvar och tecknar avtal med utgångspunkt i de behov som finns i branscherna? Varför skall vi gå in och lagstifta beträffande tecknade avtal? Sedan gäller det övertaligheten. Man hör ibland i debatten att det är så svårt och så besvärligt. Det är så svårt att säga upp folk, och därför måste vi nu ändra reglerna. Under de senaste åren har vi ju upplevt övertalighetssituationer, så nu måste vi ha rutin i det avseendet. Men inte skulle över 600 000 människor vara arbetslösa om det var svårt att säga upp folk. Nej, sanningen måste vara en annan! Sanningen är att man vill ge arbetsgivaren möjlighet att litet försiktigt själv välja ut vem som skall vara kvar. Därför kommer förslaget om att arbetsgivaren ensam skall få välja ut vilka två personer som skall ställas vid sidan av när det gäller turordningen. Tycker Elver Jonsson att det här är motiverat? Många många fackliga förtroendemän har tagit ett stort ansvar och har i övertalighetssituationer haft ordentliga diskussioner med sina medlemmar och kommit fram till en lösning. Så har det varit i de allra flesta fallen. Det finns alltså ingen anledning till ändring här. Och säg inte, Elver Jonsson, att det här inte flyttar positionerna och ger arbetsgivaren ett övertag! Kvällen är sen. Jag tittade tidigare i kväll på Rapport och hörde då professor Tore Sigeman, som är kunnig på det här området, säga: Ja visst, det förstärker arbetsgivaren. Ja, litet och litet, men det är kanske första steget. Så till den fackliga vetorätten vid entreprenader. Jag får ibland en känsla av att man tycker att facket inte skall bry sig, att detta inte är en sak för facket. Man tycks mena att det finns myndigheter som skall sköta den biten. Varför finns då den fackliga vetorätten? Ja, inte för att facken skall bråka i onödan. Den fackliga vetorätten finns för att förhindra oseriösa företag, företag som inte sköter sig, att komma in och ta jobb. Jag måste säga att det är mycket konstigt att de företag som sköter sig, de seriösa företagen, tycker att det är bra att den här regeln finns. Då är frågan: Vem skall vi värna -- dem som sköter sig eller dem som inte sköter sig? För mig är svaret ganska klart. Så några ord om detta med blockader mot företag som tillfälligt saknar anställda. Här har vi också ett uppdrag som egentligen omotiverat kom till kommittén: Undersök på vilket sätt vi kan undanröja det här! Det är samma sak här. Den här regeln finns inte bara för att facket skall få vara besvärligt, utan denna regel finns för att skydda den som anställs. En arbetsgivare t.ex. kan vilja anställa en person. Den här arbetsgivaren har inte har något avtal med facket, men vederbörande vill ändå anställa. Facket kontaktas, och man säger: Okej, vi skriver avtal. Man är alltså överens om att göra det, men det tar ett par dagar innan detta sker. Killen, eller tjejen, kommer till företaget och jobbar där. Så händer en olycka. Den här personen skadar sig och omkommer kanske. Då gäller inga försäkringar som är kopplade till avtalen. Därför är det så himla viktigt att hålla rätt på de avtal som finns. Dessa är till för att skydda människor. Så litet om ett par saker som inte tas upp i propositionen men som vi socialdemokrater har lyft fram. EES-avtalet är ju antaget i denna kammare. Vi har ställt oss bakom detta avtal. Det finns också ett EG-direktiv som handlar om arbetstagarnas rättigheter vid överlåtelse av företag. Detta diskuterades i kommittén. Men då tog vi inte ställning. Nu har vi undersökt detta närmare och säger: EES-avtalet börjar gälla den 1 januari. Vi får lov att se till att det här direktivet följs, för det är egentligen det vi har skrivit under när vi antog EES avtalet. Men regeringspartierna vill inte göra detta. Jonsson att svenska löntagare skall ha samma möjligheter och samma rättigheter som löntagare i övriga länder som omfattas av EES? En annnan fråga som jag vill ta upp och som ligger mig mycket varmt om hjärtat är: Vad ont har våra deltidsanställda kvinnor gjort? Tidigare i dag har vi ju fattat beslut om a-kassan. Det här kommer att slå mycket hårt mot deltidsanställda kvinnor. De kommer icke att kunna kvalificera sig för en ny akassa om de här reglerna börjar tillämpas. Vi har begärt en lagstiftning som ger de här kvinnorna laglig rätt att utöka sin anställningstid. Nej, den begäran nobbar ni också. Är det ändå inte så att sittande regering en gång i världen sagt att man skall kunna leva på sin lön? Det kan inte de här kvinnorna göra. Därför borde vi ha ställt upp för dem. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att jag tycker att det denna sena timme faktiskt vore klädsamt om regeringspartiernas företrädare nu, när vi står inför att fatta beslut, sade precis som det är, nämligen: Detta är ideologiskt betingat. Vi vill att det skall vara så här. Vi vill att arbetsgivarna skall ha större makt. Därför gör vi det här. Sluta i fridens dar att gömma er bakom talet om en hög arbetslöshet och om att detta skall skapa jobb! Detta skapar icke jobb. Med detta vill jag markera att vi socialdemokrater fullständigt tar avstånd från den här raseringen. Den dagen vi återtar regeringsmakten avser vi att riva upp det här beslutet. Jag yrkar bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Timmen är sen, och alla är vi trötta. Därför börjar jag med att yrka bifall till Ny demokratis reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 4 beträffande punkterna 2, 4, 6, 9, 11 och 13. För att spara dyrbar tid åt kammaren har jag gjort en nedskärning vad gäller våra reservationer. Jag skall nalkas LAS utifrån mina egna erfarenheter som internationell småföretagare och anlägga internationella synpunkter på det hela. LAS har nästan 20 år på nacken. Alla, både LAS vänner och belackare, anser denna lag vara otidsenlig och mogen för en modernisering. Den gamla socialdemokratiska regeringen kände vindkantringen och skrev sommaren 1991 direktiv till den s.k. arbetsrättskommmittén med uppdraget att göra en översyn av LAS. Kommittén presenterade i våras förslag till ett antal ändringar, vilka utgör grundstommen i den proposition som vi i morgon skall fatta beslut om. Redan i våras var fackförbunden upprörda över Arbetsrättskommitténs förslag. Men man ville inte diskutera. Man ville inte ändra ett enda kommatecken. sedan dess har striden mellan facket och arbetsgivarna varit i gång. Vi måste emellertid betänka att det i dag är en helt annan värld än när LAS-lagen sjösattes. Arbetsmarknaden har helt förändrats. Dagens siffror -- 600 000 arbetslösa och 20 000 konkurser per år -- talar sitt klara språk. Det räcker numera inte att satsa på ett batteri av arbetsmarknadsåtgärder och hoppas att de sju goda åren kommer tillbaka. De kommer aldrig tillbaka. Den utländska konkurrensen har redan hunnit köra förbi oss. Under de senaste fem åren har våra marknadsandelar i jämförelse med övriga OECD länder gått ned med nästan 20 %. Utifrån dessa siffror borde arbetsmarknadens parter prata ihop sig och gemensamt besluta om motåtgärder i stället för att ägna sig åt krypskytte. Tunga företrädare från arbetstagarsidan har ofta framhållit att regeringens förslag till modernisering av LAS är ideologiskt betingad och att det saknar all förankring i verkligheten. Om jag nu tar på mig min småföretagarhatt bryr jag mig i likhet med de flesta entreprenörer inte ett jota om ideologier. Jag vill bara, utan inblandning av fack och banker, arbeta upp mitt företag till god lönsamhet för att på så sätt garantera en säker inkomst för mig själv och för mina anställda. Jag ser de anställda snarare som vänner och kompisar än som parter i någon slags klasskamp. En entreprenör som jag vill faktiskt bara själv bestämma över sin besättnings sammansättning och inte låta en regional facklig ombudsman ta befälet. Då kan min skuta lätt gå på grund. Fackets aggressivitet står i skarp kontrast till arbetsgivarsidans uppgivenhet. Dess trötta storföretagardirektörer är ordrika. Men i likhet med fackets representanter har de svårt att komma med nya öppningar och nya konstruktiva förslag. Fackföreningsrepresentanterna har ofta framhållit att ingen har lyckats visa på något enda sakligt belägg för att arbetsrätten utgör något reellt problem för företagen. Jag har många bevis för att dessa teser är felaktiga. Av egen erfarenhet vet jag att facket oftast får gehör för sina synpunkter genom att skrämma upp småföretagaren med all sorts djävulskap som kan hända om han inte accepterar fackets synpunkter. Han riskerar att dras in i långa, dyrbara processer -- jag har själv varit med om detta -- som i många fall kommer att avgöras i Arbetsdomstolen. Entreprenören, småföretagaren, känner sig på förhand dömd till dryga böter och föredrar därför att köpa sig fri på fackets villkor. Skadestånden växlar vanligtvis mellan 6 och 18 månaders ersättning. Det har jag själv varit med och betalat. I framtiden tänker sig därför entreprenören för många gånger innan han nyanställer. Det är snarare osäkerhet och ovisshet än ett rationellt tänkande som ligger bakom småföretagarnas reserverade inställning till LAS. Jag tror också att fackföreningarna har bidragit därför att de har haft dålig införsäljning till småföretagarna. Man har koncentrerat sig mycket på storföretagarna. Storföretagarna kämpar emellertid med liknande problem. Enbart en av Ericssonkoncernens svenska dotterbolag betalade förra året 160 miljoner kronor i avskedsersättningar, som en följd av LAS. Till detta kommer förlorad effektivitet och förlust av tid. Frestelsen blir allt större för stora som små företag att flytta ut i Europa. Redan i dag har den svenska tillverkningsindustrin fler anställda utomlands än i Sverige. Investerare från USA och Asian Pacific går i dag värdshus förbi och etablerar sig i EG, trots vår fömånliga bolagsbeskattning. Vi i Ny demokrati ger oss emellertid inte i första taget. Vi kommer att kämpa för att få tillbaka till lagar funnit för gott att emigrera till EG. Jag tror att man måste aktivera sig på det här området. Det räcker inte att ha Invest in Sweden som lyder under Image of Sweden, utan jag tror att det är skickliga företagare som skall hjälpa till och få utländska företag att etablera sig i Sverige. Vi i Ny demokrati kommer att fortsätta att måna om framför allt småföretagarna, som rätt motiverade och finansierade har lättare att snabbt dra i gång investeringar och därmed nyanställningar. Vi har därför föreslagit att alla småföretag med 25 anställda eller färre inte skall omfattas av LAS regelverk. Merparten av dessa småföretag har ingen facklig förtroendeman och de fackligt anslutna är ofta i klar minoritet. Vi anser att 25 anställda är en motiverbar gräns, då man bl.a. i vissa EG-lagar arbetar med denna måttstock. Den svenska styrelserepresentationslagen gäller dessutom för alla företag med mer än 25 anställda. Arbetsrättsutredningen föreslagna generella frikvoten på 20 % skall gälla. I stället för att följa Arbetsrättsutredningens förslag har regeringen föredragit att lagstifta om att två arbetstagare alltid skall kunna undantas från varje s.k. turordningskrets, dvs. regeln om sist in, först ut skall gälla enbart med detta undantag. Detta gynnar mycket små företag. Men ju större företagen och deras turordningskretsar är, desto orimligare blir förslaget. Ericsson har bara i Midsommarkransen och i Älvsjö 1 211 personer anslutna i samma turordningskrets. Det kan inte vara vettigt att behandla tvåpersoners småföretag på samma sätt som världskoncernen Ericsson. Genom detta sitt agerande har regeringen diskriminerat de storföretag som alla i dag anser skall föra oss ur krisen. Det är dessa som skall ge oss de nya jobben genom investeringar baserade på ökad export. Enligt Industriförbundets senaste konjunkturrapport har våra tio största företag, med undantag av Ericsson, långt kvar till sitt tillverkningstak. Det kommer därför knappast att bli några större industriinvesteringar, och därmed kommer de inte heller att ta hand om de arbetslösa. Jag tror att man får ställa in sig på den nuvarande arbetslöshetssiffran. Exporten ökar. Vi har hört i dag att den har ökat med 8 %, men jag tror inte att den kommer att generera nya jobb. Jag tror att man framför allt från storföretagen vill avvakta vad som händer vid nästa val. Det är då man fattar sina beslut, om man skall göra investeringar i Sverige eller utomlands. Jag tror att vi får se mycket få investeringar fram till nästa val. Jag vill gärna höra av regeringens representanter hur man egentligen resonerat när man ''spolat'' 20 %. Det nuvarande förslaget är ett slag i tomma luften. Gör vi inte något kommer vi att drabbas av den spanska sjukan. Spanien är det enda land med en liknande lagstiftning som LAS, och där är arbetslösheten ca 22 %. Den socialdemokratiske statsministern Gonzales har länge försökt att ändra den spanska arbetslagstiftningen, men förgäves. Därmed flyr utländska företag Spanien. Mitt gamla företag Electrolux har lagt ned stora fabriker för att de inte klarar av att arbeta med vinst längre. Det är det incitamentet som gör att man får företag att investera. När ett företag -- det kan vara stort eller litet -- ställs inför en akut nödsituation är en bristande flexibilitet ett hinder för dess överlevnad. Detta gäller speciellt kunskapsintensiva företag. LAS försvårar nödvändiga strukturella omställningar. Det är svårt att hitta en lösning som jag tror skall bygga på trygghet för de anställda, kombinerad med flexibilitet. Individuella trygghetsavtal, inte lagstiftning, kan i längden vara en lösning som både arbetsgivare och arbetstagare skulle kunna acceptera. Jag hade tänkt diskutera fallskärmsavtal, som jag tror är av stort intresse för många och som Ny demokrati har två motioner om. Men då jag tydligen är den siste talaren för i kväll och många redan har gått hem kommer jag att anmäla mig på talarlistan i morgon i stället och då diskutera fallskärmsavtalen och de motioner och förslag som vi har för att komma till rätta med dessa missfoster.

Fru talman! Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att de internationella frihandelsförhandlingarna i GATT/Uruguayrundan nu har avslutats, efter mer än sju års förhandlingar. Det är den största uppgörelse som har träffats inom GATT, och den är på så sätt historisk. Uppgörelsen motverkar protektionistiskt tryck och inskränker nationalism. GATT-avtalet bidrar till att öka framtidstron, och det understöder ekonomisk tillväxt. Detta är av utomordentlig betydelse, inte minst mot bakgrunden av det besvärliga internationella konjunkturläge som vi nu befinner oss i. Den ökade regionala integration som i dag sker i Europa och Nordamerika kompletteras nu med en global handelsliberalisering. Med överenskommelsen undviker vi en uppdelning av världsekonomin i olika handelsblock. Därmed minskar också risken för svåra handelskonflikter. Överenskommelsen i GATT är av största betydelse för världsekonomin i dess helhet. Det gäller inte minst för u-länderna, som ges ökat tillträde till i-ländernas marknader. Utvecklingsländerna tillhör också vinnarna, genom avtalets positiva effekter på den internationella konjunkturen. Ökad frihandel och ökat välstånd går hand i hand. Vi har sett det i Sverige under tidigare decennier, och i dag ser vi det i en rad utvecklingsländer, som reser sig ur fattigdomsfällan. Avtalet är därför av särskild betydelse för de spirande industriländer som, på marknadsekonomins grund, nu får ökade möjligheter att minska klyftorna till den rika världen. Överenskommelsen är också glädjande för ett etablerat industriland som Sverige. Avtalet ger möjligheter till ett påtagligt uppsving för den svenska ekonomin. Vinsterna för svenska konsumenter och företag har, när effekterna nått vår ekonomi fullt ut om cirka tio år, beräknats till kr om året i välfärdsvinst per svensk. Detta blir av stor betydelse för framtidstron, tron på tillväxt och investeringar för att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation -- i sin tur av avgörande betydelse för möjligheterna att komma till rätta med arbetslösheten. Fru talman! Genom omfattande tullsänkningar, inklusive fullständig tullavveckling på viktiga varuområden, som stål, läkemedel och papper, skapas nya marknadsöppningar i både i och uländer. Stödet till jordbruket reformeras, och gränsskyddet trappas ner. De mångåriga importrestriktionerna för tekovaror avvecklas. GATT:s regelverk utvecklas och förstärks på viktiga områden, som antidumpning och subventioner. Tvistlösningsmekanismen blir effektivare. För första gången tillskapas ett regelverk inom GATT för tjänstehandel och för andra viktiga områden, som immaterialrätt och investeringsvillkor. GATT ombildas till en organisation och får därmed en fastare administration och organisatorisk styrning. Förhandlingarna om ett nytt, utvidgat avtal för statlig upphandling, som formellt har legat utanför Uruguayrundan, har också avslutats. Samtidigt ligger det i sakens natur att en uppgörelse mellan över 100 länder innebär kompromisser som inte alltid är optimala sett ur det enskilda landets synvinkel. Det gäller naturligtvis också för Sverige. Uppgörelsen om tjänsteavtalet hamnade t.ex. på en nivå betydligt under vad vi har eftersträvat. Förhandlingar om ett internationellt avtal för flygindustrin har legat utanför rundan. USA har här inte kunnat acceptera det kompromissförslag som lagts, och förhandlingarna fortsätter därför nästa år. Uruguayrundeöverenskommelsen kommer att undertecknas vid en ministerkonferens i Marrakech i Marocko i mitten av april nästa år. Avtalet träder i kraft under 1995. Fru talman! I förhandlingsresultatet ligger genomsnittliga tullsänkningar bland i-länderna med knappt 40 %. Dessutom ingår avveckling av tullarna i flertalet i-länder på ett antal viktiga sektorer. Av speciellt intresse för Sverige är nolltullar, dvs. frihandel, för bl.a. stål och läkemedel. Tullarna på kemiska produkter harmoniseras dessutom på låga nivåer, på 5-- Resultatet innebär också att u-länderna nu i stor utsträckning binder sina tullar, vilket innebär större säkerhet och förutsebarhet för exportörer. Genom det nya tjänstehandelsavtalet har man för första gången skapat ett regelverk för den internationella handeln med tjänster. Avtalet innebär att deltagarna binder de restriktioner som påverkar tjänstehandel på en viss nivå. Detta är viktigt och bildar grund för kommande liberaliseringar. Vidare innebär avtalet att handelshinder blir synliga och därmed lättare kan tas upp till förhandlingar i en kommande runda. Under ramavtalet har förhandlingar förts om landvisa åtaganden för marknadstillträde och nationell behandling. Dessa har huvudsakligen inriktats på finansiella tjänster, sjöfart och audiovisuella tjänster. Förhandlingarna om finansiella tjänster och sjöfartstjänster har tyvärr inte kunnat avslutas inom ramen för Uruguayrundan. De kommer, liksom förhandlingarna om basteletjänster, att slutföras senare. På finanstjänsteområdet finns dock redan i dag en hel del viktiga åtaganden från ett flertal länder. Förhandlingarna mellan USA och EG har på jordbruksområdet lett till att reduktionen av subventionerade exportkvantiteter har minskats från 24 % till 21 %. Jordbruksöverenskommelsen får effekt för Sverige främst på gränsskyddssidan. De tullbindningar som har gjorts, på basis av vårt gränsskydd under basperioden 1986--1988, skall reduceras med i genomsnitt 36 % under sex år. På sikt förväntas den ökade konkurrensen på jordbruksområdet pressa priserna i konsumentledet. Beträffande internstöd och exportsubventioner påverkar uppgörelsens discipliner i princip inte Sverige. Tack vare 1990 års jordbruksreform har vi i stort sett redan uppfyllt de åtaganden som Fru talman! Uruguaypaketet innebär att skattereglerna förstärks och utvidgas på många viktiga områden. Av speciellt intresse för Sverige har varit antidumpning och subventioner -- detta framför allt mot bakgrund av de återkommande problem som svensk export har konfronterats med på i första hand den amerikanska marknaden. Den slutliga antidumpningtexten utlovar en ökad disciplin bland användarländerna i framtiden. Riskerna minskar för att svenska företag skall drabbas av antidumpningsåtgärder. Om så ändå skulle bli fallet bör effekterna i praktiken bli mindre än i dag. Den nya subventionskoden innebär en klar förbättring. Det har tydliggjorts vilka statliga åtgärder som anses vara subventioner och vilka motåtgärder som får vidtas om de skulle leda till handelssnedvridningar. En viktig del av rundans slutpaket är beslutet att omvandla GATT till en regelrätt organisation, World Trade Organization. Detta skapar en bättre organisatorisk struktur för befintliga och nytillkomna avtal. Än radikalare är den reform av tvistlösningsreglerna som sker. En god förmåga att lösa mellanstatliga tvister om handelsreglernas efterlevnad är av avgörande betydelse för hur effektivt det multilaterala handelssystemet är. Den viktigaste förändringen är att möjligheten för en part att ensam blockera antagandet av en panelrapport elimineras. Ytterligare en aspekt av de institutionella frågorna är av stort svenskt intresse. Det gäller relationen mellan handels och miljöpolitiken. Som en del av slutuppgörelsen kommer GATT omedelbart att upprätta ett brett handlingsprogram för just dessa frågor och se över hur de bäst kan hanteras rent institutionellt. Sverige välkomnar att GATT på detta sätt prioriterar miljöfrågorna. Fru talman! Sju års förhandlingsarbete har nu krönts med framgång. När klubban föll i går efter den sista förhandlingsrundan talade GATT:s generaldirektör Peter Sutherland om ett vägskäl i den ekonomiska och politiska historien. Regeringarna hade, genom att acceptera rundans slutresultat, valt öppenhet och samarbete i de mellanstatliga förbindelserna. Genom den nya världshandelsorganisationen fylls också en lucka i handelssystemet som har funnits ända sedan 1948. Genom Uruguayrundan kompletteras på ett nödvändigt sätt den regionala liberalisering av handeln och det ekonomiska samarbete som äger rum på många håll i världen, inte minst i Europa. Världsekonomin får en välbehövlig stimulans. De protektionistiska krafterna hålls tillbaka. En grund har lagts för fortsatt arbete på en rad viktiga områden. Här kommer miljöfrågorna att stå i fokus. En epok i GATT:s arbete har avslutats. En annan tar vid. Arbetet går vidare.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för informationen. Detta är säkert ett välkommet genombrott, inte minst med tanke på uländernas situation. Det finns också anledning till oro. Det kunde vi höra i dag på morgonens nyheter. Det handlar om miljöfrågorna. Grundtanken i GATT är ju att ingen skall tillåtas att vidta handelsdiskriminerande åtgärder. Därför får man i princip inte ha tullavgifter, interna skatter osv. Detta kan nämligen betraktas som handelshinder. Jag har kunnat finna en artikel i avtalet som man med litet god vilja kan koppla till miljön. Den handlar om begränsningar eller möjligheter att utnyttja ekonomiska styrmedel och också att ha höga miljökrav på den inhemska produktionen, eventuellt också på importen. Eftersom GATT helt klart prioriterar handel framför miljö är det svårt att skydda den inhemska produktionen. Därför måste man nu gå vidare om man skall leva upp till RIO-mötets beslut om miljö och utveckling. Detta gav också ministern uttryck för. 1.Har man i förhandlingsarbetet tvingats sänka några av Sveriges miljökrav eller ambitioner? 2.Hur förhindrat är Sverige som enskilt land att gå vidare med ekonomiska styrmedel? 3.Hur kommer Sverige att agera när det nu skall upprättas ett handlingsprogram för miljön?

Det går bra att ta genmälet från bänkplatsen.
Fru talman! Margareta Winberg pekade på miljöfrågorna. Det gjorde också jag i mitt anförande. Inte minst nämnde jag att en ny grund har lagts för behandling av dessa i det fortsatta arbetet. Vi vet av erfarenhet att det på det här området ofta uppstår situationer som innebär mycket svåra avvägningar. Det kan hända, och har hänt, att länder missbrukar miljöargument och andra argument för att införa handelsrestriktioner som i grunden bottnar i protektionism. Å andra sidan vet vi också att det internationella handelssystemet i en del fall lägger onödigt svåra hinder för att införa åtgärder på miljöområdet som är motiverade på sina egna grunder. Ett ytterligare problem är att det av rena konkurrensskäl är svårt för ett land att gå alltför snabbt fram. Därför krävs det parallellitet i arbetet. Länderna bör så långt det är möjligt handla gemensamt. Jag skall gå över till de frågor som ställdes. Margareta Winberg frågade om jag inom ramen för GATT-förhandlingarna har tvingats sänka våra miljökrav. Svaret är nej. Vårt arbete i denna GATT-runda har syftat till att lägga grunden för en öppnare syn som ger ökad handlingsfrihet på detta område. Syftet är inte att gå i motsatt riktning. Det har vi inte gjort på någon punkt. Det finns ett relativt stort utrymme för egna åtgärder på miljöområdet. Det begränsas i ingen del av den överenskommelse som nu har träffats. Det blir inte svårare för ett enskilt land att agera. Vi kan ta vår egen situation som exempel. Sverige har på miljöområdet längre gående regler än kanske flertalet andra länder. Det strider icke mot våra internationella åtaganden. Men, som sagt, vi är lika angelägna att åstadkomma att andra länder inte agerar på ett sådant sätt att det stör våra egna intressen. Hur avser vi att agera? Det ligger i vad jag har sagt att Sverige kommer att vara pådrivande i dessa diskussioner. Vi har redan nu satt i gång ett arbete med ett antal studier kring dessa frågor. Vi har satt i gång forskararbeten. Vi har också haft hearings, bl.a. genom Kommerskollegiet. Vi vill skapa en så fast grund som möjligt för det fortsatta arbetet. Tillsammans med andra länder -- i första hand OECD-länderna, som också har bedrivit ett intensivt arbete på det här området -- skall vi se till att GATT-arbetet i de här delarna kommer i gång så snabbt som möjligt.
Fru talman! Jag vill också gärna tacka statsrådet Dinkelspiel för den här informationen om ett mycket viktigt avtal. Det statsrådet har sagt om att Sverige nu mycket aktivt skall verka för att även miljöfrågorna tas upp i GATT sammanhang är bra. Mot bakgrund av inte minst Rio där vi var pådrivande är det naturligt att vi även blir pådrivande i den här frågan. Jag skulle vilja ta upp u-ländernas situation. Statsrådet sade att det inte minst för u-länderna var mycket viktigt med GATT-avtal. Det är samma information som vi hela tiden har fått i Sverige, där GATT inte har varit kontroversiellt. Men nu verkar det på statsrådet som om uländerna mest skulle må bra av att vi i den rika världen blev rikare. Statsrådet aktar sig för att säga att också u-länderna direkt skulle få fördelar genom GATT-avtalet. Det finns en OECD rapport som visar att det kommer att försämras för de fattigaste länderna i storleksordningen flera miljarder kronor. Såvitt jag förstår är de fattiga länderna inte nöjda med avtalet. Det hindrar dem från att skydda sina naturresurser och från att gå längre när det gäller miljö gentemot de transnationella företagen. Avtalet kanske inte heller hjälper dem att få bättre råvarupriser. Jag vill därför ställa en fråga till statsrådet. Det kan naturligtvis inte vara regeringens mening att vi bara skall bli rikare och att vi då skall kunna ''skvätta över'' en del pengar till uländerna. Det är väl inte på det sättet u-länderna skall må väl av avtalet? U-länderna vill ha rättvisa handelsvillkor. Kommer statsrådet och regeringen att arbeta för att man i GATT:s organisation på allt sätt ser till att u-länderna också får direkta fördelar av GATT-avtalet?
Fru talman! Svaret på den frågan är ja. Det har vi visat i handling under såväl den tidigare som den nuvarande GATT-rundan. Det kommer vi att visa också under det fortsatta arbetet. När det gäller det nu ingångna avtalet gynnas u-länderna på flera sätt. För det första gör i-länderna stora åtaganden när det gäller marknadstillträde. Det kommer u-länderna till del. Vad u-länderna har givit i utbyte har varit begränsat, inte minst på grund av del fyra i GATT-avtalet som förutser särbehandling av de mindre utvecklade uländerna. För det andra menar vi att de totala impulserna i världsekonomin naturligtivs också kommer uländerna till del. Det är en aspekt som kanske inte har lyfts fram tillräckligt i den allmänna debatten. Det här är inget nollsummespel -- tvärtom. Det går hand i hand med en ekonomisk tillväxt i u-länderna. För det tredje skulle en uppdelning av världsekonomin i olika handelsblock främst drabba u-länderna, vilket jag har pekat på många gånger tidigare. Ett misslyckande tror jag skulle ha inneburit att vi skulle gå mot en bilateralisering. Vid en förhandling om handeln mellan olika handelsblock skulle u-länderna ha blivit de stora förlorarna. När allt detta är sagt vill jag säga att jag gärna hade sett att det hade gått längre när det t.ex. gäller jordbruk och textilier. Jag kan försäkra Birgitta Hambraeus att vi starkt kommer att verka för det här, i synnerhet som u-ländernas -- bortsett från NIC-länderna -- handel är relativt begränsad. Därigenom drar de både i absoluta och relativa tal mindre fördel av GATT-avtalet som sådant.
Fru talman! Den uppgörelse som har skett är naturligtvis utomordentligt viktig för oss alla. Jag tror att ett misslyckande skulle ha varit katastrofalt, inte bara för världshandeln. Den ökade protektionism som hade blivit följden i den djupa lågkonjuktur som råder hade nog ''spillt'' över i mycket farliga politiska stämningar. Det som har skett är mycket viktigt. Samtidigt har EG och USA egentligen först under den sista veckan av de sjuåriga förhandlingarna gjort upp. Det betyder att de andra 103 länderna i realiteten faktiskt kunnat förhandla med varandra bara under den senaste veckan och framför allt under de allra senaste dagarna. Först då har man vetat exakt vad uppgörelsen mellan EG-länderna och USA har inneburit och vad man kan bjuda tillbaka på. Jag har två frågor att ställa. Många u-länder -- framför allt de jordbruksexporterande -- får stora fördelar av GATT-rundan. De är besvikna, vilket statsrådet också nämnde, över den kompromiss som har skett med bl.a. Frankrike. De är besvikna över att de har fått för liten andel av jordbruksexporten till de rika länderna. GATT chefen Sutherland har under den sista veckan uppmanat alla att om möjligt lägga mera på bordet för u-ländernas räkning. Jag vet att svenska förhandlare har varit mycket aktiva under den sista veckan. Har Sverige kunnat ge något extra erbjudande till u-länderna i den här riktningen den sista veckan? Min andra fråga gällde de bilaterala förhandlingar som har ägt rum under den sista veckan. Har de svenska förhandlarna kunnat utverka ytterligare marknadstillträde för svensk del till framför allt USA under de sista dagarna och nätterna då mycket aktiva förhandlingar har förts efter det att USA:s bud har blivit känt?
Fru talman! Jag instämmer i den grundläggande bedömning som Mats Hellström gör. Jag skulle dock vilja modifiera den på en punkt. Slutförhandlingarna gällde trots allt relativt begränsade delar. På bordet låg redan ett mycket stort förhandlingspaket som har arbetats fram under sju år. Där ingick bl.a. tillträdesförhandlingarna och neddragningarna av subventioner på jordbruksområdet. Därför är det fel eller åtminstone missvisande att säga att större delen av förhandlingsarbetet skedde under de sista skälvande minuterna. Samtidigt är det helt riktigt att det var först i slutändan som vi kunde stämma av och få en klar bild av hela förhandlingsläget. Det föranledde vissa modifieringar av vårt eget bud. När det gäller Mats Hellströms specifika frågor hade Sverige både som följd av vad vi tidigare hade gjort på det här området och den allmänt liberala attityd som vi intog under förhandlingarna gett vad som rimligen kunde ges i förhandlingarna på jordbruksområdet. Det var inte aktuellt med något ytterligare i det absoluta slutskedet. Jag har inte fått rapporter i detalj om vad som exakt kom ut i slutskedet på de olika områdena. Jag kan inte ge Mats Hellström ett klart svar på den punkten.
Fru talman! GATT-avtalet är välkommet, men det finns smolk i glädjebägaren. I den OECD rapport som det tidigare hänvisades till görs inte den generella uppdelningen mellan i och uländer. Man visar att vissa länder -- som vi brukar kalla u-länder -- tjänar medan andra förlorar. Om man går ifrån ett starkt subventionerat jordbruk i i-världen kommer det att leda till övergångsproblem för de u-länder som blivit beroende av billig import. Jag undrar hur det har blivit med de övergångsarrangemang som diskuterades tidigare i rundan och som skulle underlätta övergången för u-länderna. När det gäller miljöfrågorna blev jag litet besviken över att man skall utarbeta ett handlingsprogram. Redan 1972 tillsatte GATT en miljökommitté som under drygt 20 år inte har lyckats särskilt väl med att förena miljöperspektivet med handelspolitiken. Det har tidigare talats om att denna runda i stället skulle följas av en s.k. miljörunda, där det här perspektivet skulle bli föremål för direkta förhandlingar och bindande åtaganden från länderna. I mina öron låter ett miljöhandlingsprogram som något betydligt vagare och mindre bindande. Vidare vill jag ställa en fråga om den organisation som GATT nu övergår till att bli. Det är någonting som vi i Sverige har diskuterat mycket litet. Med tanke på vad GATT-avtalet får för ekonomiska effekter är det för framtiden oerhört viktigt hur den organisationen utformas. Kommer det att bli möjligt för Sveriges riksdag att i något annat sammanhang, mer utförligt, få förhålla sig till den mera konkreta uppläggningen av organisationen?
Fru talman! Avvecklingen av jordbrukssubventionerna kommer att ske över en relativt lång tid. Därmed fördelas effekterna över tiden. Det är alldeles riktigt att resultatet slår olika på olika u-länder. Det visas också av den OECD-studie som Annika Åhnberg redovisar. Det är ingen tvekan om att de u-länder som har valt marknadsekonomiska lösningar kommer att bli de stora vinnarna genom den här överenskommelsen. De ligger i stora delar utanför de existerande regionala handelsblocken. De drar därmed störst fördelar av de tullsänkningar som aktualiseras på olika områden, medan de ekonomier som har en relativt liten utlandssektor av naturliga skäl påverkas relativt litet. Det är riktigt som Annika Åhnberg säger att vid neddragningen av jordbrukssubventionerna, som i sig är något som vi alla eftersträvar, kan köparna drabbas just genom att subventionerna bortfaller och därmed kostnaderna ökar. Vi hade gärna sett att man hade kunnat föra in miljöfrågorna i GATT-rundan redan i den här omgången. Men vi har vetat sedan länge att det inte var aktuellt mot slutskedet att nå några överenskommelser. Grunden har inte lagts för detta. Därför har vi varit pådrivande i OECD arbetet för att göra så mycket grundarbete som möjligt för att när frågorna förs in i GATT -- som nu har beslutats -- arbetet kan ta vid så snart som möjligt.

När det gäller den multilaterala handelsorganisationen och samspelet med riksdagen avser jag att på det sätt jag gjort tidigare regelbundet redovisa arbetet här i kammaren. Det kommer också att ges möjlighet att diskutera frågorna i de olika utskotten, och jag är gärna beredd att se över formerna för den händelse det blir önskvärt från riksdagens sida att åstadkomma ett närmare samråd i de här frågorna under det fortsatta arbetet i GATT.

Fru talman! Från Folkpartiets sida vill vi framföra vår utomordentligt stora glädje över det här historiska genombrottet. Det kan skapa miljontals jobb i hela världen. Jag tycker det är utomordentligt värdefullt att statsrådet Dinkelspiel här gett en redogörelse för regeringens förslag. Den fråga jag hade tänkt ställa har redan besvarats i statsrådets svar till Eva Zetterberg, eller om det nu möjligen var Annika Åhnberg.

Fru talman! Redan i dag finns en kraftig angloamerikansk dominans på film och TV produktionens område. Fransmännen höll under förhandlingarna tricoloren mycket högt, och det var framför allt genom deras insatser, såvitt jag förstår, som man fick till stånd ett kulturellt undantag på detta område. I anslutning till detta har jag ett par frågor. Det har varit mycket tyst om hur den svenska regeringen agerade här. Därför vore det bra om statsrådet klargjorde hur regeringen agerade när det gäller det här kulturella undantaget i förhandlingarna. överenskommelsen, i något avseende villkoren för svensk film och TV-produktion, resp. filmoch TV-import? Om så är fallet, hur avser regeringen att följa upp avtalet?
Fru talman! Frågan om hur man skulle behandla det audiovisuella området, inklusive film, var mycket kontroversiell. Den hängde med förhandlarna ända in i slutskedet. Det fanns en rad olika frågor uppe. De viktigaste gällde kvoteringar och avgiftsbeläggning, en fråga som amerikanerna drev med mycket stor kraft och som skulle ha drabbat bl.a. oss. För svensk del tog vi framför allt sikte på avgiftsbeläggningen. Vi motsatte oss den mycket bestämt, liksom andra europeiska länder. Vi kunde i slutskedet konstatera att parterna på detta område befann sig så långt ifrån varandra att någon överenskommelse över huvud taget inte kunde nås. Därmed har jag också givit svaret på den sista frågan. Det blev ingen överenskommelse på det här området, utan förhandlingarna går vidare.

Fru talman! Jag skall bara mycket kort säga en sak. Hans Andersson antydde att bl.a. nydemokraterna skulle vara styrda av SAF. Jag vill bara säga att jag aldrig har pratat med någon SAF-direktör i de här frågorna. Jag har aldrig besökt SAF eller över huvud taget haft någon kontakt med SAF. Våra reservationer utgår från småföretagarna -- jag är själv en småföretagare -- och hur problemen med LAS har upplevts.

Fru talman! Med det här betänkandet godkänner arbetsmarknadsutskottet regeringens förslag till förändringar i arbetsrätten. Syftet är att i det nuvarande svåra arbetsmarknadsläget underlätta för arbetslösa, främst ungdomar, att få anställning. Först några principiella synpunkter. Den svenska arbetsmarknaden bygger av tradition på att arbetsgivare och löntagare företräds av starka fackliga organisationer. Modellen innebär vidare att den arbetsrättsliga lagstiftningen i väsentliga delar är dispositiv och ger parterna stort utrymme att i samförstånd genom kollektivavtal själva reglera sina inbördes relationer. Som samlat omdöme måste ändå sägas att den modell vi tillämpar på den svenska arbetsmarknaden oftast varit lyckosam och bidragit till en internationellt sett lugn och stabil utveckling av arbetsmarknaden. Man kan också säga att demokratiseringen av arbetslivet, som skett med ett ökat löntagarinflytande i företagen, också har sin grund i förändrade relationer på det arbetsrättsliga området. Det finns anledning, när riksdagen fattar beslut, att också stanna upp och något se i backspegeln. Jag känner faktiskt stolthet över dem som mycket tidigt varit ute i avsikt att förbättra villkoren för arbetare och tjänstemän, som växte i stora skaror då industrialismen tog fart under förra århundrandet. En sådan person var den liberale riksdagsmannen För 110 år sedan -- ja, fru talman, det var alltså för 110 år sedan -- väckte han i andra kammaren en motion som ännu efter ett sekel framstår som banbrytande. Hedin skrev i sin omfattande motion om olycksfalls och ålderdomsförsäkring för arbetare och om säkerhetsårgärder mot olycksfall i arbetet. Ur det här förslaget från 1884 kom besluten om yrkesinspektion. Ur förslaget har det som i dag avser arbetsmiljön växt fram. Efter motionen följde flera långa utredningar innan det första beslutet om folkpension fattades 1913. Man kan säga att Adolf Hedins motion blev inledningen till det arbete som lett fram till det moderna socialförsäkringssystemet, alltså tanken på att den enskilde skall ha skydd vid sjukdom, ålderdom och arbetslöshet. Ingen enskild politiker kan i dag fylla den roll som Adolf Hedin då hade. Dagens samhälle är långt mer komplicerat, och allt politiskt arbete blir därmed med nödvändighet mer av lagarbete. Vi är alla mycket specialiserade, var och en överblickar i bästa fall en sektor. Men någon gång bör vi kanske stanna upp och se oss omkring och försöka se i ett vidare perspektiv. 1980-talen rörande anställningstrygghet, medbestämmanderätt, arbetsmiljö, förtroendemannainstitut, styrelserepresentation för anställda m.m. har inneburit en inskränkning i arbetsgivarens rätt att ensam leda och fördela arbetet samt fritt anställa och avskeda anställda. Med den Åhmanska utredningen i botten infördes regler om saklig grund för uppsägning, omplaceringsskyldighet, uppsägningstid, uppsägningslön, turordningar, företrädesrätt vid återanställning samt varsel och överläggning. Här skapades ett skydd mot obefogade uppsägningar och ett ökat anställningsskydd. Det var av särskilt stor betydelse för äldre och andra svaga grupper på arbetsmarknaden. Medbestämmandelagen är främst ett resultat av de förslag som Arbetsrättskommitén lade fram i mitten av 1970-talet. Regler skapades fär att bl.a. förstärka förhandlingsrätten för arbetstagarorganisationerna med primär förhandlingsskyldighet för arbetsgivare i viktiga frågor. Jag skulle vilja säga att Folkpartiet liberalerna i allt väsentligt står bakom de gångna årens reformarbete. Genom åren har vi rest förslag som lett till reformer. Nu säger Hans Andersson att det här handlar om demokrati, och i anknytning till hans långa plädering vill jag fråga vilket eller vilka ideal och vilka modeller Vänsterpartiet numera ser som förebilder. Fru talman! Låt mig också få säga att regeringsförslaget inte skall ses som ett ställningstagande för eller emot en eller annan part på arbetsmarknaden. Förändringsarbetet sker inom ramen för den svenska modellen. Det är för övrigt naturligt att man justerar lagstiftningen efter en tid. Det är viktigt att säga att förändringarna och ingreppen inte får gå längre än vad som oundgängligen är nödvändigt för att uppnå andra angelägna mål i arbetslivet. Regeringens förslag syftar till att underlätta en expansion i vårt lands många småföretag och att i det nuvarande svåra läget underlätta för arbetslösa, främst ungdomar, att få anställning. När det gäller förändringar i LAS och MBL kan man med fog påstå att höga och gälla övertoner hörts i debatten. Ett av problemen är att diskussionen inte handlat om vad utskottet faktiskt har föreslagit, utan kritiken har riktats mot vad man antar skall komma i framtiden. Inte ens centrala LO kommer med korrekta uppgifter i sina cirkulärbrev. Jag har fått många brev och telefonsamtal som bekräftar det. LO-sektionen i Landskrona säger i ett uttalande: Rör inte vår a-kassa, rör inte vårt anställningsskydd, ge oss arbete i stället. Man kan knappast tala om kassa. Det är en fond på minus 40 miljarder kronor. Anställningsskyddets reformering står inte i något motsatsförhållande till ansträngningarna att ge arbeten. Den kan t.o.m. vara en förutsättning för att få ett smidigt regelsystem, som inte lägger hinder i vägen för nya arbetsplatser och nyanställningar. Handels avdelning i Gävle har också missat att utskottet föreslog, och riksdagen nu har beslutat om, en kraftig höjning av både a-kassa och KAS. Fru talman! Den som säger att balansen på arbetsmarknaden skulle rubbas om utskottets förslag antas överdriver starkt. Det innebär inget systemskifte, och det är inte ett angrepp på arbetsrätten. Vad det för det första handlar om är att underlätta för särskilt de mindre och medelstora företagen att nyanställa. För det andra handlar det om att underlätta för företag i kris så att man behåller nyckelpersoner vid driftinskränkningar. För det tredje mjukas den stelbenta s.k. månadsregeln upp, för att undvika resultat som många nog uppfattar som stötande. För det fjärde tas vetoreglerna i MBL bort, vilket det faktiskt finns många skäl till. Det som ligger i botten för hela LAS-förslaget, och är skälen till förändringarna i LAS, är den situation med hög arbetslöshet som vi har på arbetsmarknaden i dag. Vi måste få bort spärrar och hinder för nyanställningar som annars skulle komma till stånd. GAS -- generellt anställningsstöd -- har samma syfte, och det har riksdagen i dag på morgonen ställt sig bakom. Vi måste uppmuntra nyanställningar, och det är bara genom fler arbetsplatser som vi minskar arbetslösheten. Arbetsmarknadsutskottet tillstyrker förslaget om förlängning av tiden för anställning under arbetsanhopning och provanställning. I bägge fallen handlar det om att uppmuntra till nyanställningar. I dag ställer arbetslivet helt andra krav än när möjligheten till provanställning infördes. Nu handlar det om avancerad teknik, komplicerade tillverkningsprocesser, krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och att klara s.k. högtryck som förekommer under vissa delar av året. Då kan det i en del fall behövas längre tid för att få en tillräckligt bra bild av en ny arbetstagare. När det gäller övergångsbestämmelserna är reglerna fortfarande dispositiva. Undantag från turordningen kan ske vid arbetsbrist, då arbetsgivaren får rätt att undanta två arbetstagare i den turordningskrets där arbetsbristen har uppstått. Det skall vara personer som är av särskild betydelse för den fortsatta driften. Avsikten är att göra det möjligt för företagen att i krislägen, då personalstyrkan måste minska, få behålla särskilt dugliga, effektiva eller på annat sätt betydelsefulla personer, oberoende av lagens huvudprincip ''sist in -- först ut''. I längden kan det vara av godo att alla nyckelpersoner får stanna kvar. Krisen skulle därmed gå över snabbare, och färre personer kanske behöver sägas upp när arbetsgivaren får behålla just de här personerna. Som regeln nu är konstruerad är det framför allt de mindre företagen som skulle få glädje av undantagsregler. Det är där som det är mest betydelsefullt att behålla nyckelpersonerna. Undantagsregeln i turordningskretsen bygger på det som anges i lagen om turordningskretsens inre ram, dvs. att det är ''avtalsområdet'' som är avgörande. Normalt betyder det att arbetsgivaren kan undanta två tjänstemän och två arbetare vid arbetsbrist. Det är detta som utskotten har haft för ögonen. Det är inte fritt fram för företag, myndigheter eller förvaltningar, som enligt kollektivavtal har en snävare ram för turordningskretsen, att undanta två personer vid varje sådan krets. Det är parternas sak att avgöra hur deras avtal skall tolkas i förhållande till undantagsregeln i den nya lagen. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är grundlagsskyddad. Därför bör alla inskränkningar, t.ex. blockad mot enmans och familjeföretag, i den delen vara så små som möjligt. Det regeringsförslag som utskottet har ställt sig bakom innebär att stridsåtgärd som inte fyller något fackligt syfte förbjuds. Det kan inte vara rimligt att man skall kräva kollektivavtal med en arbetsgivare som inte har en enda anställd som skulle omfattas av avtalet. Erfarenheterna från El-Ettans uppmärksammade agerande i Stockholm styrker en sådan slutsats. Om däremot en utomstående anställs gäller naturligtvis vanliga regler. Saknas kollektivavtal står det de fackliga organisationerna fritt att i förekommande fall vidta stridsåtgärd, som kan vara blockad mot visst företag. Monica Öhman hade ett engagerat anförande sent här i går kväll. Jag skulle vilja att hon förtydligade sig på två punkter som var bärande i hennes anförande. Den ena punkten gällde att det här är ett angrepp på facket. Den preciseringen tycker jag att Monica Öhman något skall återkomma till. Den andra punkten gällde löftena, eller hoten, om att ''riva upp''. Vad är det som Socialdemokraterna skall riva upp i denna upprivningsdebatt som Socialdemokraterna i och med gårdagens start av valrörelsen har inlett? Fru talman! De förändringar som föreslås i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 4 yrkar jag bifall till, därför att jag är övertygad om att det kommer att tjäna det övergripande syftet -- att underlätta för fler att få en chans till ett eget arbete.

Fru talman! Hans Anderssons svar är ganska sympatiskt. Han kommer nu med en del ganska allmänna deklarationer som det finns en stor uppslutning kring. Jag var dock nyfiken på att få höra om Vänsterpartiet står för något annat nu än man gjorde när MBL infördes. Då vägrade ju Vänsterpartiet kommunisterna, som partiet då hette, att ställa upp. Det är den ena punkten. Den andra punkten gäller att man avvisar alla krav på t.ex. fredsplikt och sanktioner. Där gav Hans Andersson inte heller nu något beslut. Det han här talar om är den fria konflikträtten. Men frågan är om Vänsterpartiet är berett att ställa upp på de spelregler som lagen föreskriver och som parterna har avtalat om. Jag tycker att Hans Andersson har gjort en intressant iakttagelse. Han talar ju om hur missnöjd man är inom industrin och från vissa arbetsgivares håll. Kanske har vi i utskottet ändå, fru talman, prickat ganska så rätt när vi söker nå en balanspunkt.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

Fru talman! I debatten i går kväll kände jag en viss irritation över debattordningen. Vi skulle ju bara hinna med två inlägg. Därefter skulle debatten avbrytas för att fortsätta i dag. Men egentligen börjar Elver Jonsson precis där jag slutade i går kväll, så man kan inte tro att det är några nattimmar emellan. Jag sade nämligen i går kväll att det vore klädsamt om regeringspartierna nu inför beslutsfattandet erkände att detta är ideologiskt betingat. Kom inte dragande med sysselsättningen igen! Men vad är det Elver Jonsson inleder med? Jo, han säger att syftet är arbetsmarknadsläget. Det är alltså nästan en direkt fortsättning på min mening. Elver Jonsson kommer tillbaka till dessa saker och säger: På grund av att det är så dåligt nu måste vi göra det här. Men då måste jag få ställa frågan: Skall vi ha en konjunkturanpassad arbetsrättslagstiftning? Menar ni alltså att vi i dåliga tider måste ha mjukare regler och att reglerna när det är bättre tider kan vara litet strängare? Det är bra att Elver Jonsson är påläst och att han har sett att Folkpartiet för 110 år sedan påbörjade det här arbetet. Men har ni helt övergett den gamle pionjärens arbete sedan ni och Moderaterna kom i regeringsställning -- en regering som kanske har en annan uppfattning i de här frågorna? Håll rätt på rötterna och ta vara på det som en gång skapats! I går när jag höll mitt huvudanförande påpekade jag att jag hade sett Rapportsändningen och att jag hade hört professor Tore Sigeman prata om övertalighet. Jag kan inte återge det ordagrant, men som jag minns det sade han i den sändningen: Visst, arbetsgivarna får ett övertag genom att de får välja ut två personer. Jag kan ändå inte tro, Elver Jonsson, att inte Folkpartiet och de övriga regeringspartierna tror på Tore Sigemans kunskap när det gäller arbetsrätt. Det hoppas jag verkligen att ni gör. Sedan har vi frågan om att riva upp. Jag sade i går kväll i min slutplädering att vi tar fullständigt avstånd från denna rasering av arbetsrättslagstiftningen. Därmed tycker jag att svaret är givet beträffande vad vi tänker riva upp. Angreppen på facket återkommer jag till i min andra replik.
Fru talman! Monica Öhman frågar: Skall arbetsrättslagstiftningen vara konjunkturanpassad? Mitt svar är nej. Men i dåliga tider uppenbaras bristerna. Då kan vi inte halsstarrigt säga: Här gör vi inte någon förändring som kan underlätta andra goda syften. Sedan säger Monica Öhman att det handlar om att riva upp. Nu är jag inte, fru talman, särskilt skärrad över det beskedet. Vi hade en försiktig förändring av LAS 1982. En kraftfull socialdemokratisk riksdagsman, Lars Ulander, lovade några veckor före 1982 års val: Detta blir det första vi river upp om vi vinner valet. Socialdemokraterna vann faktiskt valet. Man satt nio år i kanslihuset, och det enda man ''orkade med'' var att ändra litet grand på permitteringsreglerna. Ändå var arbetsmarknadsministern då vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Detta med att riva upp tror jag ibland kan rinna till då det saknas bra argument när man skall hetsa upp partiarbetare. Monica Öhman säger att hon i går hörde en professor säga att förslaget innebär en förskjutning mot arbetsgivarhållet. Ja, det är det, ett stycke. Men det förändrar inte i grunden partsförhållandet. Den genuina arbetsrätten finns kvar. Jag tror att det är viktigt att det också på ett LO-cirkulär eller på en socialdemokratisk valpamflett kan stå att de värdena finns kvar. Dem är vi från liberalt håll beredda att slå vakt om. Ur den synpunkten håller jag med Monica Öhman om att det är viktigt att vi håller reda på våra rötter.
Fru talman! Jag förstår inte det här. I dåliga tider ser vi bristerna, säger Elver Jonsson. Handlar inte detta om att vi skall ha någon form av lagstiftning som reglerar förhållandena efter dåliga och bättre tider? Det Elver Jonsson säger nu handlar ju om det. Historien om att riva upp har jag också hört: 1982 sade ni minsann samma sak, men ni har ingenting gjort. Det har liksom varit det enda argument som man den här hösten har kört fram runt om i landet. Men hur var det, Elver Jonsson? Det hade hunnit tecknas kollektivavtal på området, vilket gjorde att det inte fanns anledning att riva upp beslut. Vi har sagt att vi värnar kollektivavtalet. Vi vill väldigt gärna att parterna själva kommer överens om frågorna i kollektivavtalsform. Vi skall inte behöva lagstifta om allting. Därav kom det sig att vi inte rev upp beslutet. Det handlar inte om att vi inte har levt upp till våra uttalanden, parterna tog sitt ansvar. Nu säger Elver Jonsson: Ja visst, det här är en förskjutning mot arbetsgivarsidan. Men i huvudanförandet -- jag hann tack och lov skriva ned det -- säger Elver Jonsson så här: Det här är inte ett ställningstagande för den ena eller den andra parten. Hur skall det vara nu då? Är det ett ställningstagande för någon part? I repliken säger ju Elver Jonsson: Ja visst, detta är en förskjutning mot arbetsgivarsidan. Litet kort vill jag beröra angreppet på facket. Jag räknade i går upp en mängd punkter som redan har genomförts. Jag skall inte ta upp tid med att upprepa dem. Hela Arbetsrättskommitténs diskussion har gått ut på att vi skall sätta den enskilde anställde i förgrunden. Man har varit lika intresserad av att sätta löntagare som icke är organiserade och arbetsgivare som icke är organiserade i förgrunden i lagstiftningen. Precis samma anda har propositionen och utskottsbetänkandet. Man vill alltså slå sönder den fackliga styrkan.

Fru talman! De interiörer från Arbetsrättskommittén som Monica Öhman nu berättar om kan jag varken bestrida eller bekräfta, för jag deltar inte i det inre arbetet där. Men skulle det förekomma ett systematiskt angrepp på arbetsrätten lär det bli en ganska splittrad kommitté och en splittrad riksdag i den mån frågan återuppstår här. Jag har redovisat den hållning som vi från liberalt håll har, har haft och tänker stå fast vid. Monica Öhman gör stor sak av att jag går med på professorns påstående att detta är en förskjutning till arbetsgivarens fördel på några punkter. Det hindrar inte att vi fortfarande skall ha den principiella rollen, vi skall icke välja planhalva, utan vi skall eftersträva att lägga fast spelregler så att en balanspunkt kan nås som ur riksdagens, lagstiftarens, synpunkt kan anses rimlig. Beträffande angrepp på facket trodde jag inte att Monica Öhman skulle öppna garden så rejält. De ''angrepp'' som nu påstås ske är ju en stilla västanfläkt mot det som den socialdemokratiska regeringen föreslog i februari 1990. Det var inte bara ett stoppaket. Det var inte bara förslag som satte sig över kollektivavtal. Det var höga böter som man ville införa, långt mer än någon borgerlig politiker hade tänkt sig. Det värsta av allt var att man förbjöd stridsåtgärder; inte de illegala, utan de legala stridsåtgärderna. Som väl var satte en samlad majoritet här i riksdagen stopp för det. Så långt hoppas jag att inte någon annan regering faller när det gäller angrepp på fackföreningsrörelsen.

Fru talman! Dagens arbetsrätt utreddes i början av 70-talet. Runt bordet satt personer med stor erfarenhet från 50 och 60-talens arbetsmarknad. Då var det ett mer statiskt samhälle. Det var ett samhälle dominerat av storföretag. Det var en mer homogen arbetskraft. Det var en arbetsorganisation med en långtgående uppdelning i rutinartade arbetsmoment. Storföretagandet präglade inte bara industrin, utan också vård och omsorg, relationerna på arbetsmarknaden och i politiken. Knappast något annat land än Sverige var så stordriftstänkande, så stordriftsdominerat, när det gäller såväl industri som arbetsmarknad. Reglerna för detta stora var också stora byråkratiserade system. I dag utsätts vårt land för stark internationell konkurrens, en blixtrande snabb teknisk utveckling, som ställer stora krav på snabb omställning, som ställer krav på stor flexibilitet. Kompetens är avgörande och att man snabbt kan fånga upp signaler från marknaden, inte bara i vårt land, utan runt hela världen. Forskning, utveckling och mycket, mycket snabba omställningar behövs, annars finns företagen inte längre kvar. Dagens storföretag är internationella nätverk med mycket snabb produktivitetsutveckling och stor rörlighet mellan länder. Jag träffade denna vecka representanter för ett stort verkstadsföretag som på ett enda år hade haft en 30-procentig produktivitetsutveckling. Alla förstår vilka stora krav på omställning detta ställer på ett företag. I detta sammanhang är det också viktigt att fundera på var de framtida jobben kommer ifrån. Hur skall vi arbeta för att ha en fullgod ordinarie arbetsmarknad och därmed trygghet i arbetslivet? Vi vet att storföretagen kommer att betyda väldigt mycket för ekonomin och bytesbalansen. De köper tjänster. Men där kommer inte de nya jobb som vi så väl behöver att bokföras. Samma sak gäller för hela den offentliga sektorn. Det kommer att finnas färre jobb där år 2000 än i dag. Det bör samtidigt betyda att det blir bättre vård och omsorg. Det blir inte billigare, men det uppstår privata vårdgivare, kooperativ och andra som utför tjänster. Kommunerna betalar, men jobben bokförs i småföretagssektorn. Det behövs då en enda sak för att nå en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Det är att skapa framtidstro och vettiga regler för små och medelstora företag och nya entreprenörer. Allt ''stortänkande'' i regeringen, i denna riksdag, i organisationer, i länen och i kommunerna måste nu ersättas av ett mycket medvetet tänkande. Hur slår våra förslag på små och medelstora företag? Hur kan de utvecklas? Får de framtidstro, eller ger de upp? Lockar detta fram nya entreprenörer? De partier som inte orkar tänka dessa tankar, och inte har orkat tänka en ny tanke sedan början av 70 talet, är icke lämpliga att föra Sverige tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Jag ser mycket gärna att parterna sätter sig ner och resonerar. Det är mycket bättre om parterna gör dessa stora förändringar i sina relationer som måste göras än att vi tar till lagstiftning. Lagstiftning blir då och då trubbig. Det är svårt att skilja mellan stora och små samt olika typer av företag och verksamheter. Vi behöver alltså en Saltsjöbadsanda i dess allra bästa bemärkelse. Det är viktigt. Orkar man inte med det flexibla och ta nya tag blir det man tror är trygghet kanske en fara för trygghet. Det blir ett hot mot jobben. Sedan 1989 har 600 000 människor förlorat sina jobb. Det är med dagens LAS som 600 000 människor har förlorat jobbet. Det har framför allt i näringslivet gjorts utomordentligt stora avvikelser från turordningsregler. Det är nästan svårt att hitta något företag där man bara har gjort undantag för två nyckelpersoner, utan det gäller många fler. Moncia Öhman känner till Ovako Steel, där man till 100 % frångick alla turordningsregler för att rädda företaget. Det skedde i Luleå i det röda Norrbotten. Där var det inte fråga om någon LAS alls, utan alla fick gå, och sedan plockade man de man ville ha för att företaget skulle fungera. Trygghet i jobben får man om det är sund ekonomi i företagen. Det får man om företagen och deras anställda är ordentligt framtidsinriktade och om man har rätt kompetens i företagen. Då uppstår tryggheten. Samma gäller för stat, kommuner och landsting. Om företagen fungerar på ett sådant sätt att kommuner, landsting och staten har en godtagbar ekonomi blir också tryggheten i hela den offentliga sektorn bra. Trygghet i företagen får man också med öppna, goda relationer mellan anställda och företag. Det är en absolut förutsättning att det fungerar på det sättet i det enskilda företaget, stort eller litet. Trygghet får man om man har ett större antal framtidsinriktade människor, inte människor grävande i paragrafer från början av 70-talet. När jag ser den annons som LO står för, där man syr igen munnen på folk, blir jag riktigt beklämd. Hur kan en stor organisation som LO sjunka så djupt? Jag förstår det inte. Skall företagen klara sig är det den öppna relationen och idéutbytet i företagen som är av avgörande vikt. Detta vet i dag varenda människa. Därför är det rent bedrövligt att en stor organisation lånar sig till detta bottenmärke och kostar på miljoner kronor för att affischera detta budskap. Dagens förslag är ett förslag för små och medelstora företag. Det är ett förslag för att hjälpa arbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden genom provanställningar och generösare regler vid arbetsanhopning. När ett företag måste minska -- jag hoppas att inte så många skall behöva göra det framöver -- står det mycket klart: Ni skall göra allt för att förhandla fram lösningar. Det är den bästa vägen, och så sker i 95 fall av 100. Men där detta inte går -- eller där företag inte är med i SAF, och inte är part, och därmed strikt får följa LAS -- får man göra undantag för två verkliga nyckelpersoner i varje krets. Sedan gäller LAS strikt därefter. Egentligen är detta förslag ganska pressande för företagen. Vid nästan alla uppgörelser i dag har man gjort undantag för fler är två personer. Det finns inbyggt en press att göra upp. Oftast vill man göra litet mer än detta om det är ett något större företag. Om man inte får göra dessa två undantag leder det med stor sannolikhet till att alla förlorar jobben. Alla vet att det alltid finns några personer som betyder oerhört mycket. Så är det på mitt departement, och så är det i alla organisationer där jag har arbetat. Skulle man förlora dem förlorar man väldigt mycket. Därför är detta ett förslag för flera jobb, inte färre. Det sägs att ''saklig grund'' inte längre kommer att gälla. Det säger LO, och det säger Socialdemokraterna i denna kammare. Man säger: Är du rödhårig eller har brett mellan framtänderna kan du bli avskedad. Ungefär så går debatten. Det är ju fantastiskt. Saklig grund skall alltid gälla. Inte ett kommatecken är rört när det gäller saklig grund. Den argumentering som ni för i denna kammare och som LO för är osann rakt igenom. Saklig grund är alltid kriteriet. Man skall alltid jobba med förhandling, in i det allra sista. Detta är ett förslag för fler jobb. Till hösten när Socialdemokraterna skall lyfta den här frågan kommer de att förstå detta. Då har vi sett den här lagen verka ett antal månader. Ingen kommer att vara rädd för den. I går hade vi väldigt många uppskrämda här. Många visste inte vad de demonstrerade för. Till hösten har lagen varit i gång ett tag. Jag läste Byggnadsarbetaren i förrgår. BPA är ett stort företag som är känt för fallskärmsavtalen. Där sitter i princip bara fackliga företrädare i styrelsen. Det stod byggjobbare där som sade att de inte hade haft någon nytta alls av LAS. Facket har inte hjälpt dem. De är borta. Jag hoppas verkligen att inte behöva läsa så mycket sådant framöver. Dagens samhälle blir alltmer komplicerat. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare år för år. Kraven på kompetens blir allt större. Detta är inget samhälle som lämpar sig för nävrätt och bråk. Nu må SAF, andra arbetsgivarorganisationer och de fackliga organisationerna besinna sig och sätta sig ner på stjärten och försöka nå uppgörelser om hur man skall kunna jobba framöver på ett bra sätt. Då behöver riksdagen inte lägga sig i relationerna så mycket. Det vore det allra bästa. Detta är viktigt för vårt land och för alla arbetslösa. Jag upprepar återigen att det måste skapas en modern framtidsinriktad Saltsjöbadsanda centralt, men framför allt lokalt ute i företagen. Avslutningsvis vill jag också påminna om den stora upprivningen. I 1982 års valrörelse hade socialdemokratin ett stort nummer. Eftersom tiden är ute får vi ta det senare.

Fru talman! Som Hans Andersson vet arbetar nu ARK -- med del två -- sitt slutbetänkande. Jag vet inte om Hans Andersson är ledamot där eller inte. Jag tänker avvakta slutbetänkandet. Det skall ut på remiss. Efter remissbehandlingen får vi göra en samlad bedömning av vad som ytterligare behöver göras. Det var intressant att höra Hans Andersson understryka att tryggheten ligger i företag som är ekonomiskt sunda och framtidsinriktade. Jag ser mycket gärna att våra äldre kan vara kvar i företagen. Jag vet hur svårt det är att placera en som har varit 40 år i samma företag, som har haft ett ensidigt arbete och har sex eller sjuårig folkskola i bakgrunden på ett nytt arbete. Det är inte det frågan gäller. Frågan gäller att ett företag som är allvarligt hotat skall kunna ha kvar de två nyckelpersoner som gör att företaget kan överleva. Om Hans Andersson tänker efter riktigt ordentligt bör han kunna förstå det budskapet. När det gäller kollektivavtal har jag skrivit till den person i EG som handhar arbetsmarknadsfrågor på politisk nivå. Där har jag framfört att vi vill fortsätta att arbeta med kollektivavtalsmodellen i Sverige. Jag har fått svarsbrev där han ställer sig positiv till detta. Där råder ingen skillnad oss emellan heller. Jag hoppas att Hans Andersson hörde att jag uppmanade parterna att sätta sig ner och lösa sina relationer i mycket högre utsträckning så att det inte skall behöva göras via ytterligare lagstiftning åt ena eller andra hållet.